Herr talman! Maj Britt Theorin har interpellerat mig om B3LA-projektets inverkan på vissa försvarskostnader. På grund av att interpellanten befinner sig utomlands kan jag inte besvara interpellationen inom den föreskrivna tiden. Jag avser att göra det fredagen den 1 december.

Herr talman! På grund av särskilda arbetsuppgifter har jag ej möjlighet att inom föreskriven tid besvara interpellation nr 31 av Jörn Svensson om politiken för tekoindustrin. Svar kommer i stället att lämnas måndagen den 20 november.

Herr talman! Jörn Svensson har med anledning av varvskrisen frågat mig: 1. Varför har regeringen passivt åsett varvskrisens utveckling i Malmö och faktiskt idkat passivt motstånd mot försöken att bryta den? 2. Vilken är regeringens egentliga hållning till naturgasfrågan? 3. När ämnar regeringen ta systematiska kontakter med länder vilka önskar bygga ut sina flottor? 5. Vilka områden av den framtida industriutvecklingen bedömer regeringen som intressanta för varvens avsättning? ställningstagande till så många bland de här nämnda frågorna? Jag har i den nu framlagda varvspropositionen lämnat en utförlig redogörelse för varvskrisens bakgrund och regeringens förslag till åtgärder. Flera av de frågor Jörn Svensson tar upp belyses närmare i varvspropositionen. Andra kommer att belysas i samband med pågående beredningsarbete. Jag inskränker mig därför till att i korthet besvara de frågor Jörn Svensson har ställt. Staten har de senaste åren genom omfattande åtgärder stött svensk varvsindustri. I varvspropositionen föreslås att ytterligare stöd skall lämnas. Beträffande Kockums har regeringen de senaste åren beviljat finansiellt stöd för att bygga två LNG-fartyg och beställningsstöd för tre ro-ro-fartyg. Kockums har vidare fått ett lån på 340 milj.kr. för att möta de akuta likviditetsproblemen. Förhandlingar pågår mellan staten och Kockums om » företagets framtid. Efter samråd med energiministern vill jag meddela att regeringens inställning i naturgasfrågan kommer att redovisas för riksdagen i samband med övriga energipolitiska förslag under våren 1979. Underlaget för denna redovisning är främst en rapport från Swedegas AB av den 15 september 1978 som nu remissbehandlas. För dagen vill jag endast göra den kommentaren att en introduktion av naturgas i Sverige knappast kan ha någon större betydelse för att lösa varvskrisen. Även om vi skulle satsa enbart på import av kondenserad gas, s.k. LNG, med fartyg innebär varje realistiskt projekt relativt små transportbehov. Som exempel kan nämnas att det kontrakt som Swedegas — med förbehåll för regeringens godkännande — nyligen har tecknat med det algeriska bolaget Sonatrach om leverans av 1,7 miljarder m? om året från slutet av 1984 svarar mot endast ett fartyg av den typ som nu byggs av Kockums. De ansträngningar som de svenska varven gör för att sälja fartyg utomlands understöds aktivt av regeringen. Kontakter på regeringsnivå har tagits med flera länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Ytterligare kontakter kommer att tas. Vidare kan nämnas att i varvspropositionen föreslås att 125 milj.kr. anvisas för att underlätta export av fartyg till u-länder samt att varvsindustrin ansluts till det s.k. SEK-systemet för statsunderstödd exportkreditgivning. Beträffande frågan om utvecklingen av den inrikes sjöfarten — vilken verksamhetsgren kommunikationsministern närmast anvarar för — vill jag framhålla att regeringen nyligen lagt fram en proposition om slopande av särskilda passageavgifter för Väneroch Mälartrafiken. Detta är en komplettering till tidigare genomförda förändringar i det statliga sjöfartsavgiftssystemet som innebär att inga sjöfartsavgifter utgår vid inrikes sjötransporter. I övrigt behandlas frågor som rör den inrikes sjöfarten av sjöfartspolitiska utredningen. De produkter varvsföretagen själva har bedömt lämpliga att satsa på under de första åren på 1980-talet är specialfartyg inkl. offshoreanläggningar, transportsystem och undervattensteknologi, prefabricerade industrianläggningar samt LNG-fartyg. Det är svårt att i dag bedöma möjligheterna att avsätta dessa produkter. Enligt förslag i varvspropositionen skall betydande belopp satsas för att underlätta företagens försäljning. Vidare bör nämnas att frågan om alternativ produktion vid varven och annan ny produktion inom varvsregionerna utreds av en särskild utredningsman som har tillkallats på regeringens uppdrag. I varvspropositionen föreslås vidare att stora ekonomiska resurser ställs till förfogande för att lösa de sysselsättningsproblem som kan bli följden av omstruktureringen av den svenska varvsindustrin.

Vidare föreslås att Svenska Varv skall kunna erhålla 200 milj.kr. för alternativ produktion, att 125 milj.kr. som jag nyss nämnt skall användas för stöd till utvecklingsländer vid import av fartyg från Sveirge, att 265 milj.kr. skall stå till regeringens förfogande för ytterligare sysselsättningsåtgärder i varvsregionerna samt att 5 milj.kr. skall avsättas för åtgärder i etableringsfrämjande syfte i vissa län.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är inte så lätt att vara riksdagsman i dessa tider. Man framställer en interpellation till en regering, och medan man väntar på svaret hinner det bli en helt ny regering som i varje fall inte utan vidare kan göras ansvarig för vad den gamla haft för sig. I det här fallet har under den tid som förflöt i väntan på att interpellationen skulle besvaras en ny industriminister trätt till. Vi har fått nya ministrar också på andra poster beroende på två höga politikers politiska samveten: dels Thorbjörn Fälldins som i ett givet läge talade till honom, dels Olof Palmes som i ett givet läge teg. Jag är inte särskilt nöjd med svaret. Det är visserligen ett svar som var väntat, och jag får komplimentera Erik Huss för att ha givit ett som jag skulle vilja kalla rutinerat svar i den gamla vanliga statsrådsstilen, dvs. man besvarar delvis andra frågor än dem som är ställda och man undviker vissa kärnpunkter och frågor som rör de mera vidsträckta perspektiven och som är kontroversiella. Detta innebär dock ingenting nytt, och jag skall försöka pressa fram något utförligare svar om det blir debatt kring dessa punkter. Låt mig börja med svaret på fråga 1. Där har Erik Huss hänvisat till det stöd som man har givit Kockums dels när det gäller de två första LNG-båtarna, dels i form av 340 milj.kr. i lån för att stärka Kockums likviditet. Men det är ju inte där som vi kan finna grunden för den akuta krisen vid Kockums, utan det viktiga för varvsarbetarna i Malmö för dagen är det förhållandet att man inte från statens sida understött LNG-tankrarna nummer tre och fyra. Det är ju därför permitteringar och avskedanden har aktualiserats. Jag skulle vilja få ett svar på frågan vilka motiv man har för att inte understödja den fortsatta produktionen av åtminstone ytterligare någon gasbåt. Stödet på 340 miljoner har en något säregen förhistoria. Det infann sig nämligen plötsligt förra hösten en konkursutredare vid Kockums, ditskickad från industridepartementet. Det var en händelse som naturligtvis inte undgick att få vissa verkningar på bedömningen av Kockums kreditvärdighet hos dem som lämnade krediter, och detta bidrog till de likviditetsproblem som vid den tiden uppstod. De 340 miljonerna är därför egentligen inget stöd åt Kockums utan bara plåster på såren för den försämrade likviditetssituation som bl.a. var följden av de bedömningar som bankerna gjorde när regeringen skickat dit en konkursutredare. Därför kvarstår fortfarande hela frågan vad regeringen aktivt avser att göra för att bemästra eller lindra krisen vid Kockums. När det gäller fråga 2, om regeringens inställning till naturgasfrågan, är också jag medveten om att detta spörsmål, oavsett hur det kommer att lösas här i landet, inte kan ha någon avgörande betydelse för varvsindustrins framtid. Däremot måste den ha en marginell betydelse som är nog så stor, speciellt vid det Malmövarv som har eller kan tänkas ha en inriktning som är beroende av hur naturgassystemet utvecklas. I det sammanhanget skall jag bara göra en kommentar, eftersom vi väl får återkomma till den frågan. Det förefaller mig något säreget att regeringen — och det har också samband med förhållandena vid Kockums — uppenbarligen tänker basera sin inställning i naturgasfrågan, som senare kommer att redovisas, främst på en rapport från Swedegas AB. Det är ju väl känt att detta är en litet kontroversiell fråga och att Swedegas har en bedömning av hur ett naturgassystem här i Sverige skall byggas upp medan teknikerna på Kockums i stor utsträckning har haft en annan. Det förekommer ett politiskt spel bakom kulisserna för och emot dessa alternativ, och därför tycker jag att det är betänkligt att regeringen så oreflekterat kommer att i huvudsak basera sin bedömning av naturgasfrågan här i landet på vad en av de kommersiella intressenterna i sammanhanget anser. Det är ungefär lika illa som att basera svensk oljepolitik på vilka bedömningar de multinationella oljekoncernerna gör, något som vi har sett skrämmande exempel på. Låt mig gå över till fråga 3. Jag har ställt den tidigare och aldrig fått något svar, och det är därför jag nu har upprepat den. Det är intressant att höra att det förekommer sådana kontakter som jag efterfrågat. Jag skulle vilja höra mera om dem. Det sägs i svaret litet diffust att det har tagits kontakter med flera länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Jag skulle vilja höra mer om dels vilka dessa länder är, dels vilka typer av intressen de representerar på fartygsområdet och huruvida man har beaktat både högsjöflottornas och den inrikes sjöfartens behov av fartyg. Jag skulle också vilja höra litet mera om huruvida man har tagit kontakter med planekonomierna i det socialistiska blocket, där jag vet att det åtminstone i ett par fall finns betydande underskott i flottorna och där man eventuellt kan tänkas vara intresserad av svensk produktion. Jag vore tacksam om industriministern hade möjlighet att också något beröra en i längden central fråga, nämligen prisoch kostnadsläget för den svenska fartygsproduktionen jämfört med konkurrenternas när det gäller att Nr 31 förse de olika intresserade länderna med speciella olika typer av fartyg. Måndagen den När det gäller den inrikes sjöfarten löd frågan: Planerar regeringen någon 13 november 1978 utveckling av den inrikes sjöfarten? Jag kan inte finna att den frågan är besvarad. Regeringen har lagt fram en proposition, som berör avgifterna inom det inrikes sjöfartssystemet, och det är i och för sig tacknämligt att den typen av kostnadsposter kommer bort. Men det var inte det jag frågade om. Inte heller tycker jag att det är relevant att hänvisa till att frågor som berör den inrikes sjöfarten behandlas av den sjöfartspolitiska utredningen. Det är visserligen i princip riktigt, men den fråga som här är aktuell är inte en isolerad fråga för den inrikes sjöfarten och inte heller en fråga som kan behandlas endast av en sjöfartspolitisk utredning, utan det är fråga om den svenska transportsektorns framtida struktur, om relationen mellan olika transporttyper och trafikslag. Vad som är uppenbart är att den inrikes sjöfarten här i landet är mindre utvecklad än den skulle kunna vara. Det finns ett flertal länder som satsar betydligt mera på inrikessjöfarten. Vi har en långt driven bilism här i landet. Den tunga landsvägstrafiken och vägkostnaderna är ett svårartat problem ur skilda synpunkter. De vållar bl.a. miljöproblem och medför stora kostnader. Detta gör också att man i hamnarna måste vidta speciella dispositioner för att kunna ta emot och lagra det gods som denna transportapparat hanterar. Den inrikes sjöfarten har här betydande fördelar och stora utvecklingsmöjligheter. Jag säger detta mot bakgrund av att vpk i flera sammanhang under de senaste åren har motionerat om en starkare utveckling av den inrikes sjöfarten som ett led i ett såväl billigare och rationellare som miljövänligare trafiksystem i landet. Jag har uttalanden under hand från åtminstone två varvschefer i Skåne om att den inrikes sjöfartens utveckling är ett område av stort intresse för varvsindustrins produktion och sysselsättning. Jag skulle vilja efterlysa ett svar på den egentliga frågan om hur regeringen ställer sig till en utveckling av den inrikes sjöfarten och hur man bedömer att en sådan utveckling kan påverka varvsindustrins möjligheter att förbättra sitt sysselsättningsläge. Fråga nr 5 omfattar ett mycket vidsträckt område. Den pekar på att den framtida allmänna industriutvecklingen har en nära relevans till varvens möjligheter att överleva och utvecklas. Jag vill inte särskilt kritisera Erik Huss för att han egentligen inte svarat på den frågan, därför att ingen ansvarig minister någonsin har brytt sig om att svara på dessa frågor. Erik Huss svarar i stället med att litet grand beskriva vad varvsföretagen själva bedömt som lämpligt att satsa på under de första åren på 1980-talet, men det är inte det frågan gäller. Det intressanta är i stället att beroende på vilken typ av industriell utveckling som man bestämmer sig för att driva här i landet får man olika typer av efterfrågan på produkter och anläggningar osv. Man får olika mönster när det gäller anläggningsinvesteringar. Beroende på det kan en medvetet framdriven industriell utveckling, en medveten satsning efter en viss linje, bli av större resp. mindre betydelse för en viktig nyckelindustri som varvsindustrin. Det har sagts att varven är typiska systembyggare; de kan 97 bygga litet av varje, det kan vara många olika typer av komplicerade system och anläggningar som baseras på kombination av olika typer av teknik. Av den anledningen hänger deras framtid nära samman med huruvida man i landet i allmänhet för en industripolitik som är expansiv, som driver fram nya typer av industrier, som höjer förädlingsgraden, som utnyttjar möjligheterna att befrämja den tekniska utvecklingen och förfina produktionstekniken. Om man t.ex. satsar på systembyggande eller på en industriell utveckling som innebär att det blir en marknad för systembyggande, är det naturligtvis intressant för varven att kunna så att säga söka stöd i en sådan utveckling. Då skulle den situationen kunna tänkas uppstå att man genom ett medvetet framdrivande av allmänindustriell utveckling skulle kunna få en i viss mån förutsebar och planerad framtida marknad för varven. Detta är ett perspektiv som ligger långt förbi den mycket kortsiktiga nivå nedanför vilken man hittills har diskuterat svensk varvspolitik och som också finns upptagen i varvspropositionen. Vad som skall hända efter mitten av 1980-talet har det hittills varit nästan omöjligt att få besked om av någon av de tre senaste regeringarna här i landet, och även den nuvarande regeringens perspektiv är synnerligen kortsiktigt. Det finns alltså inte ens någon allmän diskussion om hur den allmänna industriella utvecklingen skulle kunna tänkas påverka systembyggande industrier av varvens typ. Det vore därför tacknämligt om industriministern, som ju har varit utredningsman i många industripolitiska sammanhang, något skulle vilja kommentera detta. Jag tycker det var en väldig svaghet av regeringen — liksom det var av den förra regeringen och även av den socialdemokratiska — att den vid sin bedömning helt och hållet lutade sig mot de kortsiktiga marknadsbedömningar som varven själva gör. Vi borde ha lärt oss, ända sedan slutet av 1960-talet, att de inte är någonting att hålla sig till, eftersom de har perspektiv på bara några få år och varven dessutom ofta har kunnat beslås med att göra allvarliga felbedömningar i prognoserna. För att reda upp en sådan situation måste det till en medveten allmän industripolitik, som i sina proportioner och sin kvalitativa inriktning är någorlunda klar och som alltså utvecklas efter en medveten linje och satsar på vissa typer av produkter och vissa typer av system. Utifrån det kan man sedan bedöma om detta är av intresse för varvsindustrin. Är det kanske av sådant intresse att den nedskärningspolitik, den förstörelse av kapacitet som vi hittills har fått se inom varven skulle kunna stoppas eller rent av undvikas? Jag går så över till fråga 6, som lyder: När ämnar regeringen presentera utvecklingsprogram för de drabbade varvsregionerna? Den frågan är väl egentligen inte heller besvarad. Erik Huss hänvisar till varvspropositionen, där det föreslås, som han säger, att ”stora ekonomiska resurser ställs till förfogande för att lösa de sysselsättningsproblem som kan bli följden av omstruktureringen av den svenska varvsindustrin”. Det är ett påstående som milt sagt kan diskuteras — jag menar att det inte är ett korrekt påstående. De 1 000 miljonerna i stöd är ju inte en fråga om några reella insatser som man kan räkna med kommer till stånd; dessa pengar kommer i stor utsträckning inte att användas. Och varför inte? Jo, bl.a. går 300 milj.kr. till ett särskilt regionalpolitiskt stöd. Javisst. Men det är ju med det som med alla andra regionalpolitiska stöd, att det är helt och hållet beroende av huruvida det finns privata företag som utnyttjar stödet, och alla vet att det i dag inte är någon uppsjö i landet på lokaliseringsbara företag. Man kan ställa hur många miljarder som helst till förfogande i olika fonder och till förmån för regionalpolitiskt stöd, men det betyder ändå ingenting, utan det är ett slag i luften så länge pengarna inte kommer ut, investeras och bildar sysselsättning. Och jag noterar att regeringen och Erik Huss helt och hållet förlitar sig på det privata näringsliv inom vilket varvskrisen har blommat ut. Det är det privata näringslivet som skall svara för att nya sysselsättningstillfällen skapas. Jag tycker det är optimism i överkant, nästan så långt att man kan säga att svaret är en smula naivt. Vad som här skulle behövas vore statliga industripolitiska insatser och ett statligt industriprogram för att skapa ersättningsindustrier — de ersättningsindustrier som vi inte kan räkna med att den privatkapitalistiska sektorn någonsin mera kommer att skapa i ett land som Sverige. Jag skulle också vilja ha en närmare definition av begreppet ”ytterligare sysselsättningsåtgärder i varvsregionerna” som används på de sista raderna i interpellationssvaret. Vad är det för någonting? Vad handlar det om? Jag skulle också slutligen vilja ha ett svar på den egentliga kärnpunkten i min fråga i det här avseendet: Vilka program har man? Har man över huvud taget några program för att tillskapa motsvarande arbetstillfällen jämfört med dem som kommer att gå förlorade? Vi vet ju — genom de prognoser som gjorts på varvssidan — ungefär hur många jobb som kommer att förloras ifall regeringens intentioner förverkligas. Min fråga är då: Vad har man för program för att skapa motsvarande antal sysselsättningstillfällen i varvsregionerna? Detta måste man nämligen göra — det måste vara en arbetsmarknadspolitisk minimimålsättning. Även om en del av de varvsarbetare, som regeringen och myndigheterna cyniskt räknar med skall få gå har kommit upp i en ålder där de kan gå i pension, så hindrar det ju inte att man måste förplikta sig att skapa motsvarande antal sysselsättningstillfällen ändå. Det kommer ju upp andra människor. De unga åldersklasserna kommer ju fram i de här regionerna, som vi hoppas inte skall behöva drabbas av avfolkning och massarbetslöshet, och de ställer krav på nya sysselsättningstillfällen. Varje gammalt arbete som går förlorat måste ju i princip ersättas med något nytt. Det måste finnas en regional balans mellan den ena och den andra sidan därvidlag. Jag kan inte se att man på något sätt angripit detta problem litet mer långsiktigt och programmatiskt och i medvetande om vilka proportioner det handlar om. Vad det är fråga om är bara att strö ut pengar i fonder och ställa pengar till förfogande som man inte alls vet om de kommer att användas eller hur de kommer att användas. Det kan jag inte mena är en adekvat regional arbetsmarknadspolitik.

Inte i någon regeringsproposition har man egentligen haft något perspektiv som gått särskilt långt in på 1980 talet. Man har inte någonsin tagit ställning till vad det innebär att det efter nästa uppgång i sjöfartskonjunkturen — som dessutom sannolikt blir betydligt svagare än de tidigare — enligt internationella bedömningar är mer eller mindre slut med fartygsoch varsproduktion i traditionell mening. Då måste den kapacitet som finns vid varven — om man inte vill att den skall raseras — vändas till att producera helt andra ting. Och då handlar det om så pass stora dimensioner och så pass komplicerade ting att det hela måste ingå i en allmän, långsiktig och bred industripolitisk satsning, att staten på ett helt annat sätt än tidigare medvetet måste styra in utvecklingen i bestämda banor, se till att kapaciteten inriktas på sådant som har den långsiktiga framtiden för sig. Detta har inte på något sätt skett. Och en kritik som måste kunna riktas mot alla de tre regeringarna — också den sittande — är att de inte haft något sådant perspektiv. De har inte visat sig vara förutseende i det stycket. Och så många gånger som detta påtalats bl.a. här i kammaren men också i den offentliga debatten i övrigt tycker jag att det är ett beklagligt undvikande som det här landets regeringar gjort sig skyldiga till i denna för 10 000-tals människors arbete så viktiga och långsiktiga frågeställning.

Herr talman! Jörn Svensson tog i sitt anförande upp en rad frågor av, skulle jag vilja säga, global karaktär, som gäller inriktningen för lång tid framåt av vår näringspolitik. Det förefaller mig inte vara naturligt att föra den debatten i detta mera begränsade sammanhang. Det finns anledning att återkomma därtill vid senare tillfällen, särskilt kanske när den industripolitiska proposition läggs fram som regeringen har bebådat till i mars nästa år. Den reflexionen gäller åskilligt av det som Jörn Svensson sade, särskilt mycket av det som han sade om punkterna 5, 6 och 7. Jag kan vidare konstatera att Jörn Svensson tog upp inte bara den mera begränsade debatt med industriministern som kan vara naturlig i detta sammanhang utan också en mycket mer långtgående debatt på två punkter, som egentligen riktar sig till helt andra ledamöter av regeringen. Jag syftar då först på naturgasfrågan, där Jörn Svensson ville veta vad regeringen över huvud taget grundar sin bedömning på när det gäller naturgasens inplacering i en total svensk energipolitik. Det är inte min sak och detta är inte rätta tillfället att diskutera den frågan. Låt mig däremot kommentera en mera begränsad och närliggande del av den frågan som jag har berört i mitt svar och som Jörn Svensson nu tog upp.

I det svar som jag lämnade Nr 31 på den punkten och vars riktighet inte bestrids av Jörn Svensson anges att en lösning av gasfrågan fartygsvägen så att säga endast skulle kräva ett LNG fartyg av den typ Kockums bygger. De bygger redan två. Det säger väl att det motivet för att bygga LNG-fartyg inte kan föra längre än vad det hittills har fört. Men, som sagt, naturgasfrågan bör lämpligen diskuteras med energiministern. Likaså tog Jörn Svensson upp en större diskussion om den framtida sjöfartspolitiken. Han satte in inrikessjöfarten i ett allmänt sammanhang och talade om dess ställning över huvud taget i transportsektorns framtida struktur. Det är en fråga som ju inte rimligen nu och här skall diskuteras. Låt mig gå över till ett par andra frågor. Jörn Svensson kritiserar att jag och den nuvarande regeringen, liksom tidigare regeringar, har räknat med att i första hand varven själva bedömer vilka alternativa produktioner som de skall försöka sig på. Han säger att de gör kortsiktiga marknadsbedömningar som ofta är uttryck för allvarliga felbedömningar, sedda i ett längre perspektiv. Ja, det kan förvisso inte uteslutas att, när det gäller att bedöma framtiden, varven gör felbedömningar, liksom det heller alls icke kan uteslutas att regering och riksdag gör allvarliga felbedömningar när det gäller att bedöma framtiden — det har vi gott om exempel på. För mig framstår det, liksom för min företrädare, naturligt att i första hand varvsledningarna och facken vid varven gör de bästa bedömningarna. Det är säkert inte Jörn Svensson obekant att vissa av facken på varvsorterna har ägnat ett utomordentligt stort, ingående och ambitiöst arbete åt att tillsammans med varvsledningarna arbeta fram produkter som kunde vinna marknad nu och framöver. Det är viktigt att där agera snabbt — man får inte enbart se på en långt avlägsen framtid och grunda sitt resonemang på globala bedömningar. För mig står det klart att varven själva har en avsevärd möjlighet att bedöma vad deras lokaler, personal och knowhow passar för och att leda ansträngningarna på den vägen. Men vi har inte lämnat dem alldeles ensamma, Jörn Svensson. Min företrädare har tillsatt en erfaren industriman för att tillsammans med varvsledningarna bedöma möjligheterna till kombinationer med andra stora företag inom verkstadsindustrin för att se om de tillsammans kan åstadkomma lösningar, bl.a. just sådana systemlösningar som Jörn Svensson talade om. Jörn Svensson menade att det saknas utvecklingsprogram för varvsorterna. Han anser att den miljard som det talas om i svaret och i varvspropositionen inte är tillräcklig. Hur långt den kan komma att räcka är för dagen svårt att bedöma, eftersom det förutsätter en rad satsningar som man med dessa pengar vill stödja från statlig sida. Det är klart att lösningen på problemen med sysselsättningen på varvsorterna inte enbart bestäms av varvsorterna och deras speciella förhållanden, utan den kommer i hög grad att vara beroende av den allmänna utvecklingen av svensk industri och dess konkurrenskraft. Det kommer att bero på om den nu inledda och påtagliga förbättringen av svensk industris konkurrenskraft kan fortsätta. Kan den det kommer det också att ge utslag på varvsorterna. Ett exempel på detta har vi i 101 Göteborg, där Volvo åter har kommit i gång och netto anställt ett betydande antal människor under detta år.

Herr talman! Jag vill först ta upp frågan om Kockums. Det förhållandet att en svensk framtida naturgasförsörjning bara skulle innebära ett transportbehov som skulle kunna tillgodoses med en båt är i och för sig inte ett relevant påpekande, eftersom Kockums satsning på LNG-tankrar baserar sig på en bedömning av samtliga ganska långt framme liggande naturgasprojekt i världen i övrigt. Det är mot den bakgrunden de har velat vara långt framme när det gällde den här satsningen. Utifrån detta skulle en satsning på ett statligt stöd till ytterligare gastankrar inte alls vara ur vägen. Jag tycker inte att Erik Huss skall kartera vilka tillfällen som är de rätta för att diskutera det ena eller det andra. Man måste kunna diskutera saker och ting i deras sammanhang. Om jag t.ex. tar upp frågan om den inrikes sjöfarten är det klart att det är en allmän transportpolitisk fråga, för vilken kommunikationsministern är närmast ansvarig. Men jag har inte tagit upp den i det perspektivet. Jag har frågat vilken betydelse det kan tänkas ha för den industrigren för vilken ändå Erik Huss är ansvarig och till vilken varvsindustrin hör, om det visar sig att mycket talar för att man kraftigt skall utveckla den inrikes sjöfarten. Det är på premissen att det finns en möjlighet att kraftigt utveckla den inrikes sjöfarten som man kan diskutera om nedskärningarna inom varvsindustrin är korrekta, om det inte finns en marknad som man har bortsett från. Varje regering som jag har ställt de här frågorna till har nämligen bortsett från den inrikes sjöfartens inneboende potential. Det måste höra till Erik Huss ämbetsområde att diskutera vad det skulle betyda för varvsindustrin att man tog denna potential till vara. Den här regeringen är i högre grad än någon regering sedan 1905 en regering av ämbetsmän, och bland ämbetsmän finns naturligtvis en benägenhet att på detta sätt spalta upp problemen. Varven, som ju är typiska systembyggare, är en nyckelindustri. Man måste i hög grad avgöra varvsindustrins framtid med utgångspunkt i vilken typ av industriell utveckling man förutser och hur aktivt man från statens sida är beredd att befrämja en sådan industriell utveckling. Vad jag kan konstatera i den korta replik som jag här måste inskränka mig till är att Erik Huss och folkpartiregeringen inte har några perspektiv. De menar att marknaden själv får avgöra hur det går. Varven kan bara göra bedömningar av den marknad på vilken de skall säljas. Men ingen regering har ingripit i varvskrisen på det sättet att man har påverkat marknaden genom en aktiv statlig industripolitik som hade kunnat understödja varven, ge varven en ny roll i en ny typ av industriell utveckling. Det hade krävt statliga industripolitiska satsningar av ett slag som naturligtvis strider mot de ekonomiska dogmer som den borgerliga ekonomiska politiken fotar sig på. Jag noterar att folkpartiregeringen tydligen är mera trogen mot denna typ av ekonomiska dogmer än man är mot ett produktivt, fruktbart och konstruktivt sätt att lägga upp en långsiktig framtida industripolitik, i vilken varven kan spela en ny och aktiv roll, så att vi kan undvika den enorma förödelse av Nr 31 viktig, specialinriktad kapacitet som varven har. Det mest tragiska är ju att man genom dessa nedskärningar för alltid raserar en kapacitet som skulle kunnat ha en utomordentligt stor betydelse i ett framtida industripolitiskt program.
Herr talman! Låt mig bara kort göra två konstateranden. Det ena gäller det som Jörn Svensson sade allra sist. Det har från många håll och från många landsändar kritiserats att statsmakterna lägger ned sådana väldiga summor på varvskrisen. Om man nu också som Jörn Svensson tänker sig skulle ställa sig likgiltig till huruvida de produkter som framställs i varvsindustrin också går att sälja på en faktiskt existerande marknad — inte en drömd framtida marknad — skulle kostnaderna bli ännu större och kritiken ännu starkare. Min andra reflexion gäller den inrikes sjöfarten. Jörn Svensson säger att sammanhanget mellan transportpolitiken och de problem vi nu diskuterar är detta, att om det visar sig att en kraftigt utvecklad inrikes sjöfart är lämplig, så skulle det betyda mycket för varvsindustrin. Men det är ju detta om — och det är enligt min personliga bedömning ett mycket stort om — som först måste klaras ut i helt andra sammanhang än de vi nu diskuterar. Det är först när detta om är utklarat som den av Jörn Svensson tänkta situationen föreligger.
Herr talman! Det är bara så, Erik Huss, att varje regering hittills — och det tänker tydligen också den här göra — låtit alla om förbli obesvarade. Man har inte utrett de allmänna industripolitiska och transportpolitiska premisserna för utvecklingen av näringslivet här i Sverige, utan bara engagerat sig i en kortsiktig politik som inneburit att man stoppat in stora mängder pengar och ändå egentligen inte uppnått någonting; man får ändå fortsätta nedskärningspolitiken och massavskedandena. Den typen av politik är katastrofal, och den § har vi ständigt här kritiserat. Det är ju inte vi som är kritiker av den nuvarande industripolitiken som har lämnat dessa många om obesvarade, utan det är regeringen som haft ansvaret för industripolitiken.

Man må väl också kunna säga att det borde ha varit regeringens plikt att aktivt och snabbt undersöka vilka möjligheter som här fanns och därmed också besvara frågan: Vilka effekter kan dessa utvecklingsmöjligheter få för den framtida planläggningen och sysselsättningen vid varven? 103 I detta meningsutbyte mellan Erik Huss och mig speglar sig två olika synsätt. Det är intressant att ta upp en sådan idédebatt i denna avideologiserade politiska tid. Det framstår nämligen mycket tydligt att den här regeringen, liksom den tidigare, har en helt passiv inställning. Man förlitar sig på att de anarkiska tillfälligheterna i de kapitalistiska konjunkturerna skall se till att marknader och avsättning finns eller eventuellt inte finns. Det är bara att finna sig i det. Av den anledningen måste man acceptera att varvsindustrin gör de bedömningar den gör. Man kan ingenting annat, och det finns inga möjligheter att påverka detta. Det finns inga möjligheter att säga att vi till år 1990 eller år 2000 vill styra utvecklingen i den ena eller den andra riktningen, vi vill göra det eller det för Sveriges industriella framtid för att garantera nationens och folkets möjligheter att finna sysselsättning och försörjning. Så resonerar tydligen inte regeringen. Man menar att det ankommer helt och hållet på den kapitalistiska världsmarknaden och på de obönhörliga konjunktursvängningar som den är utsatt för, de obönhörliga strukturella förändringar som den framdriver och som ingen kan påverka. Dessa anonyma lagar är alltså det som vi skall böja oss för, det som varvsarbetarna — dessa tusentals människor som inom de närmaste åren skall kastas ut från sina arbetsplatser — skall böja sig för när de låter portarna stängas bakom sig. Jag vill ställa frågan: Är det en bild av modern liberalism i dag att lägga sig i händerna på en utveckling som man ingenting kan göra åt och som tydligen heller ingen vill göra någonting åt? Det är klart att de tankar jag för fram blir i en sådan här kortfattad diskussion med korta repliker en aning allmänt hållna, kanske en aning luftiga. Men det är dock tydligt att vill man åstadkomma någonting för varvsindustrin liksom för lösandet av den svåra sysselsättningssituationen i allmänhet i Sverige, så räcker det inte med att så att säga förlita sig på att det skall bli en konjunkturuppgång, för vi vet ju att en sådan följs av en konjunkturnedgång. De senaste 15-20 årens ekonomiska analyser visar att varje konjunkturuppgång blivit svagare och efterlämnat fler arbetslösa och utslagna än tidigare. Varje konjunkturnedgång har fört oss mer eller mindre mot nya rekordsiffror för antalet undersysselsatta, arbetslösa och utslagna. Det är däri hela den kapitalistiska problematiken består.

Om vi med medvetna statliga industriinvesteringar försöker styra utvecklingen åtminstone delvis i den riktningen, då måste en sådan politik ge en helt annan roll åt en så viktig systembyggarindustri som just varvsindustrin än vad den nuvarande passiva politiken ger. Den kan ju bara leda till en enda sak, den som vi i åratal har sett verkställas stycke för stycke, nämligen kapitulationens och arbetslöshetens.
Herr talman! Nu är Jörn Svensson och jag ense på en punkt och oense på en annan punkt. Vi är ense därutinnan att vi har olika samhällssyn; jag skulle inte vilja beskriva min samhällssyn på det sätt som Jörn Svensson har gjort, men jag skall inte trötta kammaren med att nu försöka beskriva den. Vi är oense på en annan punkt, och det gäller vilken av dessa båda samhällssyner som är mest dogmatisk.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att inte en okontrollerad kapacitetsneddragning kommer att ske inom boardindustrin. Hösten 1977 uppdrog dåvarande industriministern åt en särskild utredningsman att leda överläggningar mellan företagen och berörda fackliga organisationer inom boardindustrin i syfte att få till stånd en strukturell och kapacitetsmässig anpassning i branschen. Behovet av en sådan anpassning hade tidigare påvisats i flera utredningar. En utredningsrapport överlämnades till industriministern i början av februari i år. Boardutredningen är exempel på hur statsmakterna genom en initierande och katalyserande funktion kan få berörda parter inom en hårt utsatt bransch att komma fram till en i allt väsentligt samstämmig uppfattning om hur en strukturell anpassning kan åstadkommas. Jag delar inte Gunnar Olssons uppfattning att den nu föreliggande utredningen bör läggas till grund för direkta insatser från regeringens sida. Det framlagda förslaget skall alltså inte i första hand ses som ett underlag för regeringens handlande utan som ett förslag som det ankommer på branschens företag att själva genomföra i samråd med de anställdas organisationer. Sedan utredningsförslaget presenterades i början av året har också flera företag aktualiserat och i vissa fall beslutat om åtgärder som ligger i linje med det i utredningen presenterade förslaget. Åtgärder som direkt strider mot de rekommendationer och slutsatser som utredningen har presenterat har såvitt jag har erfarit inte vidtagits. Jag är medveten om de problem som en fortsatt strukturomvandling inom boardindustrin kan komma att medföra. Inom industridepartementet följs utvecklingen inom boardindustrin noga. De anställda och de enskilda orter som kommer i svårigheter på grund av strukturförändringar eller produktionsneddragningar kan självfallet på sedvanligt sätt påräkna insatser från samhällets sida inom ramen för de riktlinjer för arbetsmarknaadsoch regionalpolitiken som har beslutats av riksdagen.

Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till industriministern för svaret på min interpellation. Alt vi behöver en näringspolitik med framförhållning har stått klart sedan länge, och när det då sker utredningar som tar sikte på ett samlat grepp på vissa känsliga branscher, är detta bara att hälsa med tillfredsställelse. Vi fick en sådan utredning i februari månad, som avsåg de framtida förutsättningarna för boardindustrin. För ett år sedan kom krav från Trä, SIF och SALF om en liknande utredning beträffande plywoodindustrin. Boardutredningen tillsattes på förslag från företagen och de fackliga organisationerna för att söka en samhällsekonomisk lösning av en svår strukturkris. Utredningsmannen Johan Åkerman hade vid sin sida en referensgrupp med representanter för bl.a. de fackliga organisationerna och företagsledningarna. Det här tyckte vi från socialdemokratiskt håll var bra, därför att vi vet att industrinäringar som har problem behöver hjälp med strukturomvandlingen. Det går inte att få till stånd en samlad bedömning av de framtida utsikterna, om var och en bara tutar och kör själv. Jag var närvarande i gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen när enmansutredaren Johan Åkerman presenterade utredningen om boardindustrin. Det skedde den 8 februari, och vi som var närvarande kunde genast konstatera, att utredningen lämnade flera förslag till åtgärder. Tiden har gått, och t.o.m. den regering vars industriminister tillkallade utredaren har hunnit gå utan att enligt vad jag kunnat finna någonting har gjorts. Industriminister Åsling torde ha bedömt det som angeläget att få en samlad bild av boardindustrin i landet när han tog initiativet till utredningen. Så långt tycker jag att han handlade rätt. Men att sedan uraktlåta att ta något som helst initiativ i anledning av det som utredningen kom fram till, det är ju att misshushålla med tiden. Eftersom det varit helt tyst sedan 8 februari, är det bara att konstatera att vi då är tillbaka på samma ställe där vi befann oss innan utredningen påbörjades. Naturligtvis kan inte industriministern i den nya regeringen kritiseras för det som inte har skett, men det svar som industriminister Huss lämnat på min interpellation visar tydligt att inte heller den nye industriministern har funnit anledning att vidta några åtgärder för att förhindra en okontrollerad kapacitetsneddragning inom boardindustrin. Industriministern anser inte att den Åkermanska utredningen bör läggas till grund för direkta insatser från regeringens sida.

Det är alltså först efter det att en fabrik lagts ner eller skurit ned sin verksamhet som de anställda kan vända sig till samhället, inte för att påräkna hjälp med strukturomvandlingen. Det är någonting helt annat än vad man exempelvis gett uttryck för från Svenska träindustriarbetareförbundet. Det finns gott om krisbranscher i Sverige i dag, inte minst inom skogsindustrin. För de elva boardfabriker, som finns i landet, är framtiden synnerligen oviss, och man frågar sig på flera håll, om varje fabrik skall avgöra sitt eget öde. Hur skall det bli i Pilgrimstad, var en fråga vi för en kort tid sedan kunde läsa i Länstidningen i Östersund. Boardfabriken läggs ned — Pitebygden förlorar 100-tals jobb, stod det en dag att läsa på Piteå-Tidningens löpsedel. Det finns elva boardfabriker i Sverige i dag. Den äldsta är 48 år och den yngsta 25 år. Efter år 1952 har det inte byggts någon ny fabrik i landet. Nya fabriker byggs nästan bara i öststaterna. Några har lagts ned i stället. 1960 fanns det 17 boardfabriker i vårt land och 1970 var siffran nere i 14. Under 1970-talet har hittills försvunnit ytterligare tre fabriker, varför vi nu har 11 kvar i drift. Experterna är överens om att nedläggningarna kommer att fortsätta. Branschens kapacitet är för stor i förhållande till marknaden. Exporten har minskat från 55 96 till 40 96 mellan år 1968 och fram till 1976. Den som i dag arbetar vid en boardfabrik vet med sig att han arbetar i en bransch som är hårt trängd. Byggandet har skurits ned sedan vi fick borgerligt styre i det här landet. Konkurrensen från bl.a. spånskivorna är mycket hård. Flera av de här fabrikerna ligger i mycket känsliga bygder. En boardfabrik kan betyda liv eller död för ett mindre samhälle. Är det då inte lika bra att erkänna att företagen knappast själva kan klara den strukturomvandling som vi alla vet måste fortsätta? Fyra boardfabriker bör läggas ner, eftersom det kan ge de resterande sju fabrikerna möjligheter att överleva, sade utredaren när vi i februari månad hörde honom lägga fram sitt förslag för industridepartementet. Är det inget i detta förslag som ger anledning för den nya regeringen att presentera ett handlingsprogram, eller skall självsaneringen få pågå helt planlöst? Av det svar jag fått kan jag inte fatta annat än att regeringen valt att slå in på den senare linjen. Detta beklagar jag, och jag vill rikta ett varningens finger mot vad som kan hända i Pilgrimstad och Piteå — problem som jag vet kommer att tas upp av talare som kommer efter mig i talarstolen.

Herr talman! Jag känner ett behov av att säga några ord i den här interpellationsdebatten. Jag gör det av den anledningen att mitt hemlän, Gävleborgs län, och mitt grannlän Uppsala län har boardtillverkning. Dessa industrier är belägna på sådana orter där man helt eller delvis är beroende just av dem. Jag har också begärt ordet på grund av de oroande svar som industriministern lämnat på interpellantens frågor. Nu kan industriministern säga att boardtillverkningen i Ljusne inte utpekas i den Åkermanska utredningen som den industri som bör försvinna. Detta är naturligtvis riktigt. Men låt mig då påpeka att en annan del av den samlade skivindustrin — plywoodproduktionen — är starkt nedläggningshotad. De diskussioner som nu förs angående boardens vara eller inte vara borde ha gällt hela skivindustrin. Vad som saknas är ett samlat grepp, som inte bestäms och styrs utifrån helt privatkapitalistiska värderingar, utan där man anlägger samhällsekonomiska bedömningar. Som bekant har de fackliga organisationerna begärt en utredning om plywoodbranschen. Jag vill fråga industriministern, om regeringen avser att ta initiativ till en sådan utredning om den branschens framtid, där man också lägger in de samhällsekonomiska värderingarna. Jag skall nu något kommentera den aktuella frågan om boardindustrin och den Åkermanska utredningen. Industriministern talar om att den nämnda utredningens förslag skall genomföras av branschens företag i samråd med de anställdas organisationer. Vidare säger han i interpellationssvaret: ” Åtgärder som direkt strider mot de rekommendationer och slutsatser som utredningen har presenterat har såvitt jag har erfarit inte vidtagits.” Nej, varför skulle åtgärderna strida mot Åkermans förslag, Erik Huss? Utredningen bygger ju helt på strikt företagsekonomiska principer. Vilka dessa principer är vet vi ju mycket väl. Jag kan bara påminna om den debatt som jag hade för ungefär en vecka sedan om Esseltes handlande i Gävle. Anläggningen där gick som bekant inte med förlust, men trots det tänker man lägga ned produktionen. De strikt företagsekonomiska principerna är ett hot mot de anställda, facket och de drabbade orternas försörjningsunderlag. Boardbranschens företag håller nu som bäst på med huggsexan. Man lurpassar på varandra. Detta är ju i och för sig ingenting nytt — det är det klassiska mönstret i dagens Sverige. Företagen har nu tillsatt sina arbetsgrupper för att ta itu med Åkermans förslag. Representanter för de fackliga organisationerna sitter med i dessa arbetsgrupper. Operationerna inom skivindustrin skall ske utifrån följande — jag citerar direktiven för arbetsgruppen i ett av företagen: ”Utredningsarbetet skall drivas efter strikt företagsekonomiska principer. Den lösning som kommer att föreslås får utgöra underlag för förhandlingar.” Fackets representanter gör vad de kan för att också sociala och samhällsekonomiska bedömningar skall vägas in. Men vad har de för stöd? Den borgerliga regeringen — industriministern må heta Åsling eller Huss — sitter på parkett, medan företagen i den heliga vinstens namn tillåts husera mer eller mindre fritt mot människor och hela samhällen. När detta är gjort skall - Nr 31 tydligen Erik Huss försöka agera städgumma.

Behöver man lägga ner Lövholmen, Scharins Söner, Karlholm och Pilgrimstad? Ingen av dessa fabriker går med förlust. Ser man det dessutom från samhällsekonomisk synpunkt skulle man finna att en betydande vinst skulle uppstå ifall driften behölls och utvecklades. Vore det inte skäl i att aktivera arbetsmarknadsoch regionalpolitiken så att samhället tog över de här nämnda industrierna i samarbete med KF? Lövholmen ägs redan nu av staten och Karlholm av KF. Vi vet att den här branschen missköts — det må sedan vara statliga, privata eller kooperativa ägare. Under de gyllene åren för boarden fram till 1970-talet gjordes inga större ansträngningar för att vidareutveckla produkterna, trots de stora vinster man då erhöll. Marknadsföringen har misskötts, och man fortsätter att missköta den. Det finns vad jag kan förstå fortfarande en marknad för boarden, och det finns också möjligheter till vidareutveckling av denna produkt. Låt mig nämna en enda siffra. År 1975 satsade man 0,3 96 av förädlingsvärdet till forskning och utveckling inom träindustrin. Man kan jämföra dessa 0,3 26 med att bilindustrin samma år satsade 13,3 26 på forskning och utveckling. Siffrorna talar för sig själva. Dessutom är boarden starkt beroende av bostadsbyggandet. Om man höjde bostadsbyggandet borde det i nuläget inte finnas några större problem för boarden. Vi har bostadsbrist, och vi har en boardindustri som är beroende av aktiviteten på bostadssektorn. Vi har dessutom tusentals arbetslösa byggnadsarbetare. En aktiv arbetsmarknadsoch regionalpolitik borde fungera så att man nu vidtog de åtgärder som jag här i korthet har berört. Problemen inom boardbranschen kan lösas på annat sätt än genom det man nu håller på med. Jag har alltså visat på vissa alternativ till boardutredningen, men jag har ingen förhoppning att industriministern skall ansluta sig till dem. Jag skall heller inte utesluta att man framöver kanske måste göra vissa neddragningar eller strukturella förändringar inom boardindustrin och skivindustrin. Jag förnekar inte att strukturomvandling av näringslivet är ofrånkomlig, nödvändig och önskvärd i varje samhällssystem. Men en dylik strukturomvandling måste genomföras efter ett medvetet, långsiktigt program i folkets och inte i profitörernas intresse. Den strukturomvandling som skett och sker och som troligen kommer att ytterligare accentueras kan inte accepteras, då den helt tjänar de senares intressen. Den är inte i linje med samhällets bästa eller det sociala ansvarstagandet. Bestående skador för samhället och folket är också påtagliga. 109 Erik Huss och den borgerliga regeringen har accepterat nedläggning och nedbantning av boardindustrin. Det rör sig om ett stort antal jobb som försvinner. Då vill jag fråga: Vad erbjuder industriministern och den folkpartistiska regeringen? AMS-åtgärder. Ja, visst är de nödvändiga i ett sådant läge; man måste naturligtvis ha de medlen. Men de kan ju bara bli kortsiktiga. Det vore bra om Erik Huss kunde konkret berätta vad de regionalpolitiska åtgärderna innehåller för de orter som nu kommer att drabbas. Blir det ersättningsindustrier? I så fall bör väl sådana planer vara färdiga nu. Och jag frågar: Finns det sådana för Lövholmen, Karlholm, Scharins Söner och Pilgrimstad? Vilka krav tänker regeringen ställa på de företag som nu minskar eller lägger ned boardtillverkningen?

Herr talman!

När förre industriministern Åsling tillsatte denna utredning sades det ändock att utredningen skulle tillsammans med representanter för industrin, samhället och de fackliga organisationerna utarbeta en strukturplan för branschen.

Enligt mitt förmenande har utredningen inte lyckats med sin uppgift. Man kom aldrig fram till att företagen och de fackliga organisationerna tillsammans lade fram en strukturplan som innebar att man var överens om på vilket sätt detta skulle genomföras. Vad som hänt är, såsom tidigare har påpekats här av Gunnar Olsson, att företagen vart och ett för sig gjort utredningar och tagit ställning till på vilket sätt frågorna skall handläggas. Det här förfarandet har — såsom också nämnts tidigare — tyvärr också tillämpats när det gäller det statliga ASSI, som hänvisat till sin ekonomiska situation och drivit förhandlingar om en nedläggning av boardfabriken i Piteå. ASSI hade i själva verket redan innan den Åkermanska utredningen tillsattes fattat beslut om en nedläggning. Det är här fråga om en lönsam fabrik, och den utgör således ingen belastning för företaget. Boardfabriken i Piteå är dessutom en integrerad del av förädlingskedjan. Den utredning som Johan Åkerman gjort beträffande denna bransch borde rimligtvis ha tagit hänsyn till också detta förhållande. Vi kommer utan tvivel att i en framtid få en bristsituation när det gäller råvaran. Om det såsom när det gäller boardfabriken i Piteå är fråga om en fabrik som utgör en del av en förädlingskedja och som fyller en väldigt stor uppgift för att man skall kunna tillvarata råvaran så långt som möjligt, då bör enligt mitt förmenande avvägningar göras så att även sådana frågor beaktas. Härtill kommer att detta sker i en del av landet där arbetslösheten är störst och där eventuella förbättringar av konjunkturen inte nämnvärt kommer att kunna ändra på den situationen. Satsningar på de statliga basindustrierna i Norrbotten är och förblir därför de åtgärder som kan rädda Norrbotten. En nedläggning av denna boardfabrik är sannerligen ingen åtgärd som främjar en positiv utveckling av våra norrbottniska basindustrier. Jag vet att parterna skall träffas den 21 november för centrala MBL förhandlingar. Vi vet också att ASSI-ledningen har den bestämda uppfattningen att fabriken skall läggas ner. De centrala förhandlingarna får mot den bakgrunden mera ses som rent formella. När det gäller statliga företag är det utan tvivel så att det är staten och därmed regeringen som har ägaransvar. Jag skulle i det sammanhanget vilja citera ur den proposition som tar upp frågan om anslag till ASSI för att bygga ut anläggningarna i Karlsborg.

Herr talman! Jag instämmer i att det är svårt att se hur man skulle kunna undvika att lägga ner någon av de elva boardfabrikerna i landet. Det är klart att denna situation skapar oro på varje ort och i varje region där en sådan industri är belägen. Det är därför helt naturligt att vi i Jämtland är ytterst oroliga för den framtida utvecklingen för boardfabriken i Pilgrimstad. Det finns flera skäl härtill. Den bekymmersamma sysselsättningssituationen i främst länets glesbygder kan inte nog ofta understrykas, även om jag denna gång skall avstå från att ytterligare belysa den. En annan orsak är den låga förädlingsgraden på skogsråvaran inom länet. F. n. är det bara ca 20 96 av den råvara som avverkas i länets skogar som förädlas inom länet. När massafabriken i Hissmofors läggs ner kommer det att vara bara ca 15 96. En tredje orsak är att fabriken i Pilgrimstad sysselsätter 87 personer — med den indirekta sysselsättningen rör det sig totalt om ca 150 personer. Hela samhället Pilgrimstad är baserat på och beroende av fabriken. Skulle fabriken försvinna, skulle det få ytterst allvarliga konsekvenser för samhället. En fjärde orsak är att det skulle få om inte direkt avgörande så ändock ytterst allvarliga konsekvenser för regionens sågverk. Dessa levererar nu sågverksflis och sågspån till fabriken. Skulle den försvinna, skulle närmaste avsättningsmöjligheter som återstår vara industrierna vid kusten eller i Norge. Transportavstånden skulle öka i bästa fall med närmare 20 mil. Vad det betyder i ökade transportkostnader och minskad lönsamhet behöver knappast beskrivas. Mot denna bakgrund är det helt naturligt att vi jämtlänningar med oro ser fram emot att ytterligare en av våra förädlingsindustrier kan komma att försvinna. Det råder stor bitterhet bland den jämtländska befolkningen när det gäller skogsindustrin. Förhoppningar ställdes en gång i tiden på Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Men NCB svek Jämtland. Man köpte upp befintlig cellulosaindustri i länet och sög ut de sista vinsterna. Slutligen läggs den ner. Den sista fabriken, Hissmofors, torde inte stå att rädda — den är dömd till nedläggning. I stället för att investera i länet valde NCB att göra sina framtidsinvesteringar i andra län, trots att både NCB och aktieägarna har stora skogsinnehav i länet. Virket, vinsterna och sysselsättningen försvinner från länet till andra delar av landet. Så kan det gå för ett län när de fria marknadskrafterna får spela fritt. Vi vet att träfiberindustrin i Pilgrimstad går med vinst, och av vissa informationer att döma står inte fabriken i någon omedelbar fara. Men vi vet också att ägarna är tveksamma inför industrins fortbestånd i framtiden. Mot denna bakgrund tror jag att industriministern förstår vår oro inför framtiden. Med tanke på de regionalpolitiska effekterna av en eventuell nedläggning och den lönsamhet som fabriken har bör den vara en av de anläggningar som det måste vara angelägnast att behålla i en förestående strukturomvandling i träfiberskiveindustrin. Tolkar jag industriministerns svar rätt menar han att nedläggningen av boardindustrin enbart är en affär för ägarna, som samhället inte skall lägga sig i. Staten skall endast gå in som städgumma när industrierna är nedlagda. Industriministern säger i sitt svar på Gunnar Olssons interpellation att de enskilda orter som kommer i svårigheter på grund av strukturförändringar eller produktionsnedläggningar självfallet på sedvanligt sätt kan påräkna insatser från samhällets sida inom ramen för riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. Ja, herr industriminister, visst är vi tacksamma för det, men sådana insatser är helt naturliga då dessa riktlinjer tillkommit genom riksdagsbeslut. Men detta uttalande föder inte särskilt stora förhoppningar hos oss i Jämtlands län. Vi vet att den borgerliga regeringen har gått bet på att skaffa sysselsättningsindustrier till Hissmofors, och vi är alla medvetna om de stora svårigheter som föreligger när det gäller att försöka skaffa sysselsättning och ersättningsindustrier på de flesta av de orter där vår nuvarande skogsindustri är lokaliserad. Vi anser därför att samhället måste ta på sig ett ansvar för att styra den framtida strukturomvandlingen inom skogsnäringen. Jag skall därför först be att få ställa följande fråga till industriministern: Kommer industriministern att ta några initiativ för att rädda så mycket som möjligt av sysselsättningen inom boardindustrin, med samtidigt beaktande av de regionalpolitiska aspekterna? Eftersom situationen i stort sett är densamma inom hela vår skogsindustri, skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga: som är aviserad till vårriksdagen, att lägga fram något förslag till en planerad utveckling, där samhället tar på sig ledningen och ansvaret för att de regionalpolitiska intressena tas till vara i den framtida strukturomvandlingen?

Herr talman! Det finns kanske anledning att inledningsvis erinra om bakgrunden till de problem som här diskuteras, nämligen att efterfrågan på den svenska träfiberskiveindustrins produkter länge har varit i avsevärt minskande. Det är flera orsaker till detta. En är det minskade bostadsbyggandet i Sverige. Den förste talaren sade att denna minskning hade börjat sedan den borgerliga regeringen kom till. Jag visste inte att vi så länge hade haft en borgerlig regering. Minskat bostadsbyggande i Västeuropa är en annan orsak. Ökad konkurrens från nya producenter av träfiberskivor i Sydoch Östeuropa och Brasilien är ytterligare en orsak, och slutligen kan nämnas konkurrensen från andra material, särskilt spånskivor. Allt detta har lett till att inte bara i Sverige utan i hela Västeuropa kapacitetsutnyttjandet är lågt. Mot den bakgrunden skrev — jag tror det var 1977 — fyra fackliga organisationer till industriministern och begärde en strukturutredning. En sådan kom också till stånd i form av den Johan Åkermanska utredningen, som nämns i mitt svar och som har karakteriserats som en strukturplan som har fått en vägledande funktion. Jag vill alltså konstatera att vad som nu pågår icke — som det har gjorts gällande i ett par inlägg — är en okontrollerad utveckling utan en utveckling där planmässig ledning genom denna strukturplan spelar en väsentlig roll. Avgörande här är ju att man får en rimlig och vettig utveckling enligt en plan, inte att samhället griper in som något slags självändamål. Någon av talarna sade att den här Åkermanska strukturplanen har fått ett omilt mottagande. Jag kan inte finna det. I ett yttrande detta år konstaterar de fackliga organisationerna att man icke är helt tillfredsställd med strukturplanen och anger på vilka punkter man inte är till freds. Det gäller dels bedömningen av den framtida marknaden, som Johan Åkerman bedömer vara ungefär 40 96 lägre än den tillgängliga kapaciteten, medan facken anger siffror som är ungefärligen 35 96 lägre. I stället för en marknad i intervallet 400 000-450 000 ton, som Johan Åkerman talar om, anger man 380 000-410 000 ton. Det får sägas vara en ganska marginell skillnad och icke något underkännande av de bedömningar som utredningsmannen hade gjort. På grundval av denna något mer optimistiska bedömning kommer man till att av de elva fabrikerna skulle inte fyra utan tre behöva nedläggas, och man menar att det borde finnas utrymme för ASSI:s fabrik i Lövholmen. Även på denna punkt accepteras ändå i huvudsak grundtankarna i den Åkermanska planen och även bedömningarna av vilka fabriker som närmast står i farozonen. Jag kan vidare konstatera att det material som jag har fått till min disposition anger att på de orter där anläggningar föreslås läggas ner arbetar företaget i fråga med utveckling av nya produkter: i Holmen-Vrenat.ex. med mineralull,. medan Skarins arbetar med en ny skivprodukt, som man sedermera får ta ställning till, eftersom den kan gälla betydande satsningar. I fallet Ljusne, som nämndes här, är det fråga om övergång från hård board, som är den stora produkten, till medelhårda skivor, osv. Här ligger man alltså inte stilla utan söker lösa sysselsättningsproblemen, åtminstone till stor del, genom nya satsningar. Därvid har man tillgång till samhälleliga stödformer, som inte tillskapats för just detta fall, utan som redan finns, såsom IG-lån, lokaliseringslån osv. Det är ju inte något fel att en stödform redan finns. Några speciella frågor: Herr Boström drog en parallell med Karlsborg och frågade om inte det synsätt som där utvecklats bör vara tillämpligt också på Lövholmen. Den parallellen är väl ändå inte fullständig. Karlsborg ligger i Kalix, där det inte finns några andra arbetstillfällen. Där satsar man 550 miljoner på en stor investering, som mognar ut i en färdig anläggning om ett par år. Lövholmen ligger i Piteområdet, som, såvitt jag förstår, dock har en annorlunda situation än Kalix. Emellertid får herr Boström och jag tillfälle att närmare diskutera Lövholmen uppe på industridepartementet om några dagar, varför jag inte skall gå närmare in på detta ämne. Vad beträffar Pilgrimstad, som herr Lindberg frågade om, sade han själv — om jag hörde rätt — att det inte föreligger någon omedelbar fara, och man kan konstatera att ägaren, Stora Kopparberg, håller på med en intern utredning avseende både Pilgrimstad och Ljusne. Jag kan vidare konstatera att det i pressreleasen från Åkerman sägs att Pilgrimstad närmast av samhällsekonomiska skäl bör vara kvar. Det frågades också om min syn på skogspolitiken i stort. Det är väl av både individuella skäl och med tanke på lämpligheten att få tillfälle att diskutera skogspolitiken inför en mera talrikt besatt kammare knappast naturligt att jag nu försöker ta upp den frågan, utan jag nöjer mig med det svar som lämnats.

Herr talman! Först bara ett par ord om bostadsbyggandet. Det kan ju inte vara främmande för Erik Huss att bostadsbyggandet i landet kraftigt har bantats efter regeringsskiftet 1976, vilket har fått negativa konsekvenser för den bransch vi nu diskuterar. Jag avsåg ingalunda det dramatiska regeringsskiftet i förra månaden. Det som gör mig besviken i det svar jag har fått på min interpellation är att statsrådet så klart uttalat att han inte delar min uppfattning att det borde finnas starka skäl för regeringen att redovisa sin syn på boardindustrins framtid. Detta strider inte bara mot den uppfattning som framförts av facket och som jag ansluter mig till utan också mot vad som förts fram i utredningen. Utredaren har bedömt det som realistiskt att de åtgärder som ansetts nödvändiga genomförs under 1979, så att den nya strukturen kan stå färdig 1980. Hur denna omstrukturering skall kunna ske med hänsyn till helheten i branschen utan att regeringen behöver gå in och medverka har jag svårt att förstå. Att man från facket efterlyst regeringens syn på de här problemen bottnar juiden stora oron hos de anställda, en oro som bara tilltar. I det här läget anser åtminstone jag att vi som valt att företräda löntagarnas intressen har en odiskutabel skyldighet att föra fram den oron inför det ansvariga statsrådet. Statsrådet sade nyss till Jörn Svensson att vi inte har lämnat varven ensamma. Varför kan inte detta regeringsansvar föras över även till den krisbransch som vi nu diskuterar, nämligen de 2600 människor som är sysselsatta inom boardindustrin? Jag vill bara fråga statsrådet det.

Herr talman! Det kan ju vara trevligt att ha rådgivare omkring sig som skrattar och har hjärtligt roligt när andra är uppe i den här talarstolen och tar upp allvarliga problem. Jag har ingenting emot skrattande rådgivare och glädje, men jag tycker nog att det borde vara på sin plats att litet mer allvarligt se på också andra talares uppfattningar och meningar i de här frågorna. Jag ställde ett antal frågor till Erik Huss. Jag tog upp plywoodproduktionen, eftersom jag här ser ett kommande problem. Det är redan ett problem, och det kommer att bli större. Nu kan Erik Huss i och för sig säga att detta inte hör till dagens debatt. Men, som jag tidigare har sagt, skivindustrin är en bransch där inte bara board och utan också plywood ingår. Och det skulle vara intressant att höra om Erik Huss är beredd att ta initiativ också när det gäller plywood, hur han menar att man skall se på detta i framtiden. Erik Huss vet mycket väl att fackförbunden framfört önskemål om detta. Det finns alltså många som är intresserade av ett svar. Jag sade att i nuläget borde man kunna ha kvar boardindustrierna under vissa förutsättningar — jag pekade bl.a. på bostadsbyggandet. Jag vet att detta inte precis är Erik Huss bord, men det ingår ändå i det här sammanhanget — vi vet ju att boardindustrin är starkt beroende av nivån på bostadsbyggandet. Och ministrarna i regeringen lär väl påverka varandra eftersom de talar med varandra. Vi vet också att det råder bostadsbrist. Och om man ökade bostadsbyggandet — vilket är fullt möjligt — skulle man under en övergångstid hinna med att lösa problemen på de orter där det så småningom kommer en nedläggning. e Boarden är en liten del i ett mycket större sammanhang. Det gäller hela skogsindustrins framtid. Den forskning och produktutveckling osv. som bedrivs där menar jag är mycket dålig, allra helst på träsidan. Man kan göra mycket mer där och få fram alternativ produktion. Jag frågade Erik Huss också om de regionalpolitiska åtgärderna. Jag tog upp AMS-åtgärderna och är helt överens med Erik Huss om att de är nödvändiga. Men det är kortsiktiga åtgärder. Nu säger Erik Huss i sitt andra inlägg att man kan få regionalpolitiskt stöd, ekonomiskt stöd osv. Men då kan jag hänvisa till den debatt som Jörn Svensson förde här tidigare i dag och betona att sådant stöd inte ger någonting. Vilket svenskt företag är i dag berett att nysatsa? Det finns ju inga företag som är beredda till det. Hela den där problematiken känner vi till. Det är fråga om vilka ersättningsindustrier som nu kan bli aktuella. Vad kan man bjuda de orter som så småningom kommer att drabbas av nedläggningar inom boardindustrin? Det är det som är intressant. Det är också intressant att få veta vilka krav industriministern är beredd att ställa på företagen. De måste också ta sitt ansvar. De kan inte enbart få strikt tillämpa företagsekonomiska principer. Det är ohållbart att ha den utgångspunkten i det läge som vi nu befinner oss i.

Herr talman! Jag kanske borde vänta med att föra debatt i den här frågan till på torsdag, då jag har tillfälle att tillsammans med fackliga organisationer träffa industriministern och beröra dessa problem för Piteås vidkommande. Eftersom staten är ägare till ASSI förutsätter jag att vi då har möjligheter att diskutera det ägaransvar som staten utan tvivel bör ta på sig när det gäller de statliga industrierna i Norrbotten. I mitt tidigare inlägg citerade jag vad industriministern anfört i proposi tionen som motivering för ett anslag till ASSI i Karlsborg. Industriministern menar att parallellen inte är fullständig. Men det talas i propositionen om att ASSI svarar för merparten av industrisysselsättningen inom länet; det var således ingen hänvisning direkt till Karlsborg. Bara några kommentarer: De centrala fackliga organisationerna hade enligt mitt förmenande en annan uppfattning än vad utredningsmannen Åkerman hade beträffande den framtida marknaden. Det sade också industriministern själv. De fackliga organisationerna hade bedömt marknaden betydligt mera positivt än vad Åkerman hade gjort. Om man tagit hänsyn till det skulle det ha inneburit, herr industriminister, att ASSI:s fabrik i Piteå skulle ha fått bli kvar. De centrala fackliga organisationerna har också i den diskussion som förts med ASSI:s styrelse framhållit att man rimligtvis borde avvakta någon tid innan man tar ställning till huruvida boardfabriken i Piteå skall läggas ner.

Det rör sig dock om ca 200 människor som är sysselsatta i boardindustrin. Därtill kommer att en nedläggning också drabbar åtskilliga skogsarbetare som i dag är sysselsatta med att ta till vara avfall från skogshanteringen. Den kommer även att drabba småsågsindustrin, som vid ett bortfall av boardtillverkningen förlorar möjligheter att leverera avfall. Jag bedömer situationen såsom mycket allvarlig, och jag uttrycker den förhoppningen att vi på torsdag skall kunna komma fram till en lösning av problemet.

Herr talman! Industriministern försöker trösta mig med att man i den Åkermanska utredningen säger att Pilgrimstads AB bör vara kvar, bl.a. av regionalpolitiska skäl. Jag är naturligtvis tacksam för att industriministern vill trösta mig, men jag känner mig inte särskilt lugnad, eftersom detta är utredningsmannens åsikt. Vilken är ägarens åsikt? Det är ju avgörande i sammanhanget. Såvitt jag vet är ägaren inte särskilt intresserad av att behålla industrin i framtiden. Om man inte försöker att påverka frågan kommer ägaren att helt göra som han vill. Det var med anledning av det som jag ställde frågan om industriministern tänker ta några initiativ för att vi skall få en planerad utveckling där de regionalpolitiska hänsynen tas till vara. Industriministern säger att han inte vill gå in och diskutera hela skogsindustrin. Jag förstår det — och det var inte det kravet jag ställde. Jag frågade industriministern om han hade planer på att framlägga några förslag i samband med den skogspolitiska propositionen som är aviserad till vårvintern. Anledningen är att framtiden för vår skogsindustri kan te sig ljus, om man går in med riktiga åtgärder. Jag skall inte ta upp hela den problematiken, men det är nödvändigt att man börjar en snabb planering för de åtgärder som behöver vidtas och att man framför allt går in och tar till vara de regionalpolitiska effekterna. Jag vill råda industriministern att — om han inte redan har gjort det — läsa en artikel i Svenska Dagbladet torsdagen den 19 oktober 1978 av verkställande direktören i SCA, Bo Rydin. Rubriken var ”Samhället måste dela riskerna”. Det är inte ovanligt att vi får det kravet från kapitalägarna. Jag är medveten om att i den framtid som vi har att vänta när det gäller skogsindustrins strukturomvandling kommer kapitalägarna att få stora bekymmer med att skaka fram det kapital som är nödvändigt. Det är mycket troligt att samhället måste gå in och hjälpa till. Men det är då vettigt och berättigat att samhället också får vara med i den planering som skall komma. Jag vill avsluta med att citera sista stycket i Bo Rydins artikel: ”Vad som inte kan accepteras är att man planlöst går in och hjälper de företag där av olika skäl problemen är mest framträdande. Enligt min mening måste vi söka en lösning för hela den renodlade cellulosaindustrin.” Jag vill göra tillägget att vi enligt min mening måste söka en lösning för hela skogsindustrin. Därför är det av stort intresse att få veta om regeringen avser att lägga fram några förslag på vårvintern.

Herr talman! Många talare har varit uppe, och de har alla velat avpressa mig ett eller flera löften. Jag tror att det i allmänhet är klokt av en industriminister att vara sparsam med löften, framför allt med sådana som ges i ett inte särskilt planerat sammanhang. Jag tror att det är speciellt klokt om en nykomling är sparsam, och det tänker jag därför vara. Låt mig emellertid kommentera några av de mera detaljerade frågorna som har ställts. Jag vill först knyta an till den lilla diskussionen om bostadsbyggandet. Jag syftade naturligtvis inte på det regeringsskifte som nyligen ägde rum. Det skulle ha inneburit att jag hade klassificerat den förra regeringen som icke borgerlig. Vare detta mig fjärran! Jag knöt an till Gunnar Olssons påstående att det var den borgerliga regeringen som hade dragit ned bostadsbyggandet. Såvitt jag förstår har bostadsbyggandet varit på nedgång under nästan hela 1970-talet. Jag var nu inte medveten om att vi under hela den tiden skulle ha haft en borgerlig regering! Det var bara det jag syftade på. Att bostadsbyggandet gick ned berodde naturligtvis inte på vare sig elaka syften från regeringen Palme eller regeringen Fälldin eller handfallenhet inför problemen, utan på att det hade uppstått en mättnad, ett minskat behov av bostadsbyggande. Nu håller den situationen på att ändras, som Bertil Måbrink så riktigt knöt an till. Det finns ett behov av ett ökat bostadsbyggande, och ett sådant börjar komma i gång, ehuru inte i särskilt rask takt. Såvitt jag förstår kan man ändå inte räkna med en så kraftig utveckling att den på något radikalt sätt förändrar situationen och ger upphov till en drastiskt förbättrad bild för boardindustrin. Det är uppenbart att vi, som alla berörda parter — facket, företaget, departementet osv. — har menat, måste räkna med en minskning av kapacitet och produktion. Då är frågan hur det skall ske. Det bör ske planmässigt — det är vi alla ense om. Därför tog förre industriministern det initiativ som ledde fram till den strukturplan som vi har diskuterat. Bertil Måbrink efterlyste ett besked om den skrivelse som facket nyss har avgivit om plywoodindustrin. Vad jag för dagen vill säga är att vi i industridepartementet som en första åtgärd skall diskutera de fackliga organisationernas synpunkter med dem och med branschen. Det blir ett naturligt första steg. För Sven Lindberg vill jag upprepa det jag sade i ett tidigare inlägg. Företaget håller på med en intern utredning, och den avvaktar vi för att bedöma om det finns anledning till åtgärder från departementets sida. Jag vill till alla talarna säga att det är självklart att departementet och regeringen inte är ointresserade av vad som sker. Vi följer utvecklingen och det arbete som pågår för att i mån av behov skapa andra sysselsättningar på de berörda orterna. Vi kommer att överväga vilka insatser som är nödvändiga och naturliga.

Herr talman! Jag tackar för svaren på en del av mina frågor. Jag anser att ökningen av bostadsbyggandet går snabbare än industriministern anser, men det kanske vi inte kommer överens om. Jag är besviken på en punkt; det gäller en mycket väsentlig fråga, som de aktuella orterna är mycket bekymrade över. De frågar sig: Vad får vi i stället? Jag tycker att industriministern här ger alltför svävande besked och pratar litet runt frågeställningen: Kan regeringen garantera en ersättningsindustri? Av svaret måste man tyvärr dra slutsatsen att regeringen inte kan göra det. Industriministern kan naturligtvis säga att den folkpartistiska regeringen funnits så kort tid. Ja, men folkpartiet har också suttit med i den tidigare borgerliga regeringen, och den har ju i alla fall suttit i över två år. Det argumentet är därför inte riktigt hållbart. Det dystra i det här är faktiskt att man alltid får besked som: Vi följer den här frågan, och vi skall naturligtvis göra allt vad vi kan. Vilka åtgärder har vidtagits vid sådana här strukturförändringar? Ja, man har inte gjort någonting. Jag kan räkna upp situationer där man mist ett antal jobb. Och jag kan räkna upp en mängd platser i mitt eget län — exempelvis Ljusne i Söderhamns kommun — som inte bara under den borgerliga regeringen utan även under den tidigare socialdemokratiska regeringen drabbats av nedläggningar, minskat antal arbetstillfällen osv. Samma gäller även för Ljusdal, Hofors, Gävle samt andra orter i andra län. Man säger lugnande: Ja, visst skall vi från industridepartementets sida noggrant följa utvecklingen. Men det är inte det som vi efterlyser, utan vi vill ha svar på frågan vad industriministern och den folkpartistiska regeringen nu kan säga konkret beträffande Karlholm, Pilgrimstad och de aktualla nedläggningshotade orterna. Vi vet vad resultatet blir om man överlåter åt det privata näringslivet att sköta frågan. Man kommer inte att se till att ersättningsjobb skapas. Här måste staten och regeringen ha ansvaret. Jag beklagar att vi inte får ett konkret besked. Det är vad man vill ha också ute på de sysselsättningshotade orterna.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag accepterar att industriministern är sparsam med löften om han i gengäld är flitig med initiativ. Jag hade ändå hoppats få besked om den folkpartistiska regeringen över huvud taget har några planer på att lägga fram förslag när det gäller den framtida utvecklingen inom skogsindustrin, men det beskedet har uteblivit. Jag lovar industriministern att vi återkommer på den här punkten. Vi skall hålla honom varm.

Herr talman!

Herr talman! Den svenska handelsstålsindustrins problem är välkända. Vi är klara över att den svenska stålindustrin är utsatt för hård konkurrens från länder där denna bransch har långt mer effektiv utrustning och väsentligt lägre produktionskostnader än vår egen industri. Denna måste därför omstruktureras till högre effektivitet och bättre konkurrenskraft. Det är en svår och ofta smärtsam omställning. Men jag finner att den svenska handelsstålsindustrin är på god väg att klara denna uppgift. Svenskt Stål AB har bildats under omfattande statlig medverkan. Beslut härom fattades av riksdagen i våras under bred politisk enighet. Inom företaget har man tillsammans med de anställdas representanter arbetat fram en strukturplan, som skall ses som ett uttryck för en allvarlig strävan att förbättra konkurrensförmågan och skapa ett på sikt lönsamt företag med möjlighet att fortleva i framtiden. Vad gäller den framtida inriktningen av Svenskt Stål, t.ex. företagets produktionsinriktning och marknadsorientering och de åtgärder som krävs för att stärka företagets effektivitet och marknadsposition, anser jag inte att de politiska instanserna har möjligheter att göra säkrare bedömningar än företaget självt. Jag har därför ingen anledning att ifrågasätta företagets strukturplan. Strukturplanen är grundad på företagsekonomiska överväganden. Dess genomförande kommer att få betydande konsekvenser för sysselsättningen inom berörda regioner, inte minst gruvorterna. För att behandla sysselsättningsproblem som kan uppstå i samband med omstruktureringen av stålindustrin har regeringen därför uppdragit åt vissa länsstyrelser att tillsätta särskilda grupper för att samordna de åtgärder som kan vidtas på länsnivå. En viktig uppgift för dessa grupper är att i samarbete med etableringsdelegationen i industridepartementet söka produkter som kan tillverkas vid befintliga företag i berörda regioner. Därjämte har en särskild utredningsman tillkallats — generaldirektören Bertil Rehnberg — med uppdrag att dels undersöka möjligheterna att tidigarelägga sådana projekt inom Svenskt Stål som kan ge nya arbetstillfällen snabbare än vad som beräknats enligt planerna, dels undersöka möjligheterna att fördröja nedläggningar i syfte att ge rådrum för sådana åtgärder som kan ge nya arbetstillfällen. Mellan de mindre, utanför Svenskt Stål stående handelsstålverken har - Nr 31 diskussioner rörande olika strukturfrågor förts under ledning av en opartisk ordförande — Arne Geijer. De förslag denne redovisat studeras f. n. inom regeringskansliet. Av vad jag nu sagt framgår att regeringen ser allvarligt på de sysselsättningsproblem som kan uppstå på grund av nödvändiga strukturförändringar inom handelsstålsindustrin. För att begränsa de negativa konsekvenserna kommer givetvis tillgängliga arbetsmarknadsoch regionalpolitiska medel att ställas till förfogande. Vad som därutöver kan komma i fråga för att mildra verkningarna av strukturomvandlingen kan jag f. n. inte uttala mig om.

Herr talman! Jag tackar i sedvanlig ordning för svaret på min interpellation. Men det är ju inte något svar som människorna i Dalarna och Norrbotten och alla SSAB-arbetare kan tacka för, snarare tvärtom. Det skulle kunna finnas en ursäkt för industriministern, nämligen att han inte suttit på sin post en månad ens, men på några avgörande punkter har industriministern redan slagit fast en linje som tidigare har utstakats, nämligen att företagsekonomiska bedömningar skall gå före samhällsekonomiska och att SSAB:s strukturplan skall gälla. Anpassning skall ske till den internationella stålindustrin, dvs. det internationella stålkapitalets villkor. Herr talman! Detta är beklagligt, för då genomförs en gigantisk nedskärning av handelsstålsindustrin. Därmed har industriministern ställt sig bakom handelsstålsutredningens tankegångar. Det som nu sker är helt enligt kapitalismens utvecklingslagar. När profiterna sjunker, skärps utsugningen av arbetarna. Vissa företag eller delar av företag skall slås ut, i det här fallet metallurgi och gruvor. Med nya maskiner och processer samt ny arbetsmetod och ny organisation söker här kapitalet pressa upp vinsterna. Det sker en rekonstruktion, som det heter, i SSAB:s fall med statens hjälp, dvs. skattebetalarnas. Man är i full färd med att få kapitalet att fungera på en ny nivå med ändrade betingelser, som ger den lönsamhet man begär. Därmed har man fått det uppsving som man skall ha till nästa kris. Då vidtar samma procedur: nedläggningar, sysselsättningsminskningar, stöd från staten. SSAB är ett typexempel på hur kapitalismen fungerar i Sverige. I Norrbotten skall man satsa på metallurgi och en mycket liten färdig produktion. I Domnarvet skall tunnplåten färdigställas men utan metallurgi. I Oxelösund skall man enbart satsa på grovplåt. Följderna av den här koncentrationsprocessen blir framför allt den att gruvorna försvinner och att Norrbottens och Bergslagens utveckling råkar i farozonen. Vänsterpartiet kommunisterna var det enda parti som den 4 april i år talade för en annan stålpolitik, byggd på en annan kapacitet och på ett annat innehåll som skulle kunna betyda en utveckling för alla regionerna. Med anledning av SSAB:s strukturplaner har förre industriministern tillsatt en referensgrupp som skall följa strukturarbetet. Den har uppvaktat industriministern och gett honom material som visar följderna om man 121 genomför strukturplanen: att vid Domnarvets järnverk arbetstillfällena skall minska i antal med 500, att man skall göra vissa investeringar och att det kommer att bli en sysselsättningssvacka vid Domnarvets järnverk efter 1982 fram till 1985. Enligt fackets bedömningar kommer i stället för 500 minst 1 0f0 personer att förlora sina arbeten. I det föreliggande materialet om strukturutredningen har fackföreningen upptäckt rena brister och fel, t.ex. beträffande banddivisionen, där man i planerna har angett siffran 500, trots att den egentligen bör vara mindre än 300. Det finns alltså direkta felaktigheter. I Ludvikaregionen, där gruvorna kommer att försvinna på grund av metallurgins nedläggning i Domnarvet, blir effekten att över 1 000 arbeten försvinner. På längre sikt kan hela gruvnäringen i området hotas. I Kopparbergs län betyder de här siffrorna att 1 700 arbetstillfällen försvinner, om strukturplanen förverkligas. Effekterna när det gäller underleverantörerna och serviceoch tjänstesektorn blir enligt länsstyrelsen att 9000 kommer att bli arbetslösa eller placerade i beredskapsarbeten, om strukturplanen genomförs. Samhällsekonomiskt har man räknat med två saker. Arbetslivscentrum i Göteborg har pekat på att det skulle kosta en miljard kronor att ställa till rätta efter en omställning av strukturen, medan länsstyrelsen på andra beräkningsgrunder har kommit fram till halva summan. Men på lång sikt kommer kostnaderna säkert att uppgå till över en miljard. Det här blir alltså den utveckling som följer av strukturförändringen vid SSAB, och det är inte överord att säga att en majoritet i Bergslagen står bakom kravet att jobben skall vara kvar. Jag kan inte se några som helst förnuftsmässiga skäl att lägga ned metallurgitillverkningen i Domnarvet och därmed orsaka att gruvorna måste läggas ned i Västerbergslagen eller få sin produktion minskad. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det ju rena vanvettet. Det är slöseri med en naturresurs, och den kunskap som finns på de här orterna kastas bort. SSAB:s strukturplan visar kapitalismens totala ansvarslöshet inför bygder och anställda, ty några ersättningsarbeten för dem som skall falla bort är inte planerade. Löftena om ersättningsindustri är i detta fall, och har varit, mutvalser för att få en opinion att tystna eller passiveras, varefter nedläggningar kan genomdrivas. När nedläggningarna sedan är ett faktum har ersättningslöftena svikits. SSAB:s företagsekonomiska strukturplan innehåller flera felaktigheter både av politisk och av teknisk art. Strukturplanen är företagsekonomisk och därmed anpassad till den s.k. fria handelspolitiken, dvs. den kapitalistiska handeln, där de starka kapitalintressena bestämmer marknaderna och där det är fritt fram att slå ut svenskt handelsstål. Importen till Sverige av handelsstål rör sig om 50 96. Strukturplanen rättar sig i stort härefter, och industriministern ställer sig också i princip bakom detta synsätt. Sveriges basnäringar hotas att slås ut, och förädlingsindustrierna flyttas utomlands. Om denna handelspolitik får fortsätta dröjer det inte heller länge förrän SSAB får göra nästa omstrukturering. Då får den då sittande industriministern säga som industriministern säger i dag: Det är en svår och ofta smärtsam omställning. Det är alltså framtiden som den kan te sig med den handelspolitik vi har. — Nr 31 Jag tycker att det vore regeringens främsta uppgift i dag att slå vakt om de svenska basnäringarna och inte bidraga till deras fall. Att vidta åtgärder för att minska importen till 35 96 vore en god första målsättning för regeringen. Koncentrationen av metallurgin är ett annat exempel på felaktigheter i strukturplanerna. Dels kan aldrig svenskt stål konkurrera med stordrift, dels kan man aldrig konkurrera med jättarna på stål marknaden. Och det är en klar kvalitetsförlust, om man inte använder integrerade verk. Man kan inte utnyttja en flexibel produktion, snabba omställningar och korta leveranstider. Det blir i stället en otymplig koncentrationsprocess, som inte kommer att gagna svensk stålhantering i framtiden. Förädling av svenskt handelsstål står också helt i skymundan i samband med den storskalighet som man vill satsa på; man vill ju inrikta sig på standardprodukter. Sverige skulle kunna spela en unik roll inom handelsstålssektorn med en ökad färdigproduktion, nya produkter och ny teknik. Men följden av koncentrationspolitiken är ju att Norrbotten blir utan utveckling, utan förädling och utan färdigproduktion. Där behövs det också integrerade verk med både metallurgi och färdigproduktion, inte minst från regionalpolitisk synpunkt. Trots att malmen i SSAB:s gruvor i Västerbergslagen med normal brytning skulle räcka många tiotal år till slaktas nu minst två av dem. Grängesgruvans existens är också hotad i och med en alltför låg produktionsnivå. Ett exempel på den här slakten är Blötbergsgruvan. Där har man gjort investeringar som per brutet ton ligger i topp. Med mycket små investeringar kan man bryta den mycket mer kvalitetsmässiga svartmalmen i Blötberget — alltså den malm som jag har i handen, som går att bryta och som har en kvalitet som skulle passa SSAB. Denna malmbit är en hälsning till industriministern att man skall satsa på våra gruvor. Här rör det sig bara om investeringar på någon miljon. Malmen skulle räcka i minst 15-20 år till. Trots detta skall naturfyndigheten inte utnyttjas. Strukturplanen har också räknat med nya jobb, och facket har visat att den är för optimistisk. Risken finns nu att det blir betydligt färre jobb i hela strukturplanen. Dessutom ställs i denna flera tusen utan jobb utan att det finns några nya. Det är en svaghet i strukturplanen. Därtill finns det i denna plan, som industriministern ställer sig bakom, klara ekonomiska felräkningar på investeringarna blott fyra månader efter beslutet, bl.a. den som är till nackdel för egen utveckling och som jag har frågat om. Befolkningen i Bergslagen anser att den härstrukturplanen måste avvisas. I stället för den företagsekonomiska stålpolitik som nu genomförs måste man planera på samhällsekonomiska grundvalar. Den övergripande målsättningen skall vara full sysselsättning på varje ort med satsningar på avancerad förädling, ny teknik och nya produkter. Den svenska handelsstålspolitiken måste förändras så att den skyddar vår handelsstålsindustri och ger sysselsättning i stället för att utarma bygderna och bruksorterna. De privata intressena i stålbolaget måste elimineras. Det finns stöd för den här linjen utanför dem som kämpar för resp. ort, 123 utanför vpk. T. o. m. Gruvindustriarbetareförbundet kommer i sitt program, som lades fram efter strukturutredningen, fram till samma bedömning, att man bör ha bibehållen masugnsdrift i de största tre handelsstålverken. Sedan riksdagen fattade beslutet om SSAB i april har verkligheten visat det orimliga i förverkligandet av beslutet. Man har sett vilka personalminskningar det blivit i Luleå och vilka konsekvenser det fått för Norrbotten. Man ser nu förlusterna av jobb i Domnarvet och Västerbergslagens gruvor och de stora indirekta sysselsättningsproblem som följer därav. Det är mot bakgrunden av detta läge som industriministern nu svarar eller —- skulle jag vilja säga när det gäller en del av mina frågor — inte svarar. Tanken på samhällsekonomiska bedömningar för SSAB avvisar industriministern helt. I stället skall SSAB lägga ned enheter, rationalisera bort folk och ödelägga orter för att vinna några kronor i konkurrensen, samtidigt som samhället får lägga ut miljardbelopp för att ta reda på följderna, dvs. vad man kallar för samhällsekonomiska konsekvenser, som skattebetalarna får stå för. Vore inte det enda rimliga att bygga in samhällsekonomin i företagen? Det är ju det saken gäller. På frågan om de privata intressena borde kopplas bort ur SSAB svarar industriministern över huvud taget inte. Men att skattebetalarna skall stå för fiolerna medan Gränges och Stora Kopparberg tar vinsterna är tydligen enligt industriministern helt i sin ordning.

Där går industriministern emot en enhällig opinion i Bergslagen när det gäller stålhanteringens framtid. Inte heller principfrågan om gruvbrytningens framtid vill industriministern svara på. Men indirekt godtar industriministern att man lägger ned gruvor som inte är utbrutna. Han ställer sig därmed bakom en linje som innebär ett gigantiskt slöseri med den resurs som finns i vårt land och som vi behöver utnyttja. Min fråga om de mindre handelsstålverkens framtid och om garantier för full sysselsättning besvaras undanglidande — helt i linje med vad som varit fallet vid alla tidigare tillfällen då denna fråga diskuterats. Man har hela tiden hänvisat till den pågående utredningen. Nu svarar industriministern att man studerar utredningen. Ett groteskt exempel bjuder här handelsstålverket i Horndal. Bolagen — Fagersta och Iggesund — har fastställt dödsdomen till den 30 april 1979. När befolkningen i Horndal ville ha statsmakternas medverkan för att klara upp den här saken, hänvisade man till Arne Geijers utredning och sade att denna fråga ingick i hans uppdrag. När Geijer blev färdig med utredningen sade han att det inte hade ingått i uppdraget att ta upp frågan om Horndal. Detta är utredningskarusellens hokus pokus. Men frågan kvarstår: Hur skall det bli med de mindre handelsstålverken? Skall de kunna leva vidare? De förslag som Arne Geijers utredning lagt fram följer samma linje som man följt inom SSAB — minskningar eller nedläggningar av driften är lösningarna för de flesta verken. Men de små handelsstålverken har en framtid om vi får en planerad handelsstålpolitik. Behålls metallurgin i Domnarvet, minskas importen till 35 96 och får gruvbrytningen fortsätta som hittills, så finns det stora chanser för de mindre handelsstålverken. Så t.ex. skulle Horndalsverken kunna leva vidare. Det omtalade fyrkantrörverket skulle kunna placeras i Horndal, och därmed skulle man kunna bevara det kunnande som finns i denna järnbruksbygd. Bertil Rehnbergs uppdrag har förknippats med någon s.k. samhällsekonomisk insats. Att tidigarelägga projekt och fördröja vissa nedläggningar är emellertid inga samhällsekonomiska insatser av större mått. Det ger totalt inga fler arbetstillfällen. För dem som blir över efter denna strukturrationalisering av ståloch gruvsektorn har industriministern bara arbetsmarknadsoch regionalpolitiska medel att föreslå. Vi vet hur litet denna politik har betytt för Norrland. Detta har inte minst dokumenterats i en rapport som framlagts i dagarna. Är det inte genant, herr industriminister, att inte alls kunna uttala sig om hur framtiden kommer att te sig för de gruvoch stålarbetare som blir arbetslösa? Är det inte i själva verket ett underkännande av den kapitalistiska marknadsekonomin, som industriministern så ihärdigt i andra sammanhang försvarar? Jag skall till sist, herr talman, ställa några frågor utifrån de svar jag har fått av industriministern, som jag tycker han borde svara på och som är väsentliga för dem som arbetar i SSAB. 1. Borde inte samhällsekonomin byggas in i företaget i stället för att bli ett lappverk utanför? 2. Vore det inte en klok politik av regeringen att vidta åtgärder mot importen av handelsstål, så att den i första hand kunde komma ned till nivån 35 96, och därmed ge möjlighet för metallurgi och gruvor att leva vidare? 3. Industriministern förlitar sig på företagets inriktning av produktionen, men är det inte i själva verket en politisk fråga om det skall vara koncentration och storskalighet i vårt näringsliv eller om det skall byggas på integrerade verk med både metallurgi och färdigproduktion? Det är väl politiska beslut och inte fackmässiga, tekniska frågor. 4. Är det inte samhällsekonomiskt vansinne att lägga ned gruvor som har 15-20 år kvar i brytning, som t.ex. Blötberget och Håksberg? 5. Är det inte möjligt i folkpartiets Sverige att ingripa mot de oresonliga bolagen, så att t.ex. Iggesund som skall lägga ned Horndal i stället driver det vidare tills man får ny produktion, förslagsvis ett fyrkantrörverk? 6. Oroar det inte industriministern att strukturplanen, som han helt ställer sig bakom, har så många brister och direkta felaktigheter? Det är felräkningar beträffande investeringskostnaderna redan fyra månader efter beslutet, i fråga om beräkningen av personalåtgång där facket har påvisat direkta felaktigheter, och vidare när det gäller kvalitetsförluster till följd av koncentrationen av metallurgin. Dessutom har man i strukturutredningen endast räknat med en malmtillgång i 10-20 år i Västerbergslagen, vilket också är helt fel. Oroar det inte industriministern, så att han skulle vilja ta initiativ för att förändra strukturplanen? De brister som finns i strukturplanen och de direkta negativa följder som ett förverkligande av beslutet skulle få för Norrbotten, Sörmland och Dalarna borde ge industriministern en tankeställare och påverka honom att ingripa och förändra utgångspunkterna för SSAB, så att full sysselsättning på berörda orter kan uppnås.

Herr talman! Interpellanten sade bl.a.: Bör inte regeringen slå vakt om de svenska basnäringarna i stället för att bidra till deras fall? Jo, det är just det vi gör, nämligen genom att anslå väldiga summor just till handelsstålverken. Riksdagen anslog i våras 700 miljoner till aktieteckning, ytterligare 700 miljoner till liknande ändamål och därjämte ställdes 3,1 miljarder till förfogande för SSAB i form av strukturlån och rekonstruktionslån. Det varen stor satsning, och den syftade också till att möjliggöra för SSAB att vidta en sådan förändring och förstärkning av den svenska handelsstålindustrins struktur att man därmed väsentligt ökade dess möjlighet att överleva. Att åstadkomma ökad effektivitet är ju ändå i det långa loppet det bästa sättet att stärka den långsiktiga överlevnadsförmågan för svensk industri. Underlåter man att göra det konserverar man ineffektiva driftformer, vilket leder till två resultat: ett sänkt välstånd och i längden också en äventyrad sysselsättning för många fler människor än om man beslutsamt och planmässigt inriktar sig på en rationaliserad struktur. Det är alldeles klart att det svenska samhället har ett ansvar i allmänhet men icke minst i detta fall, när det gäller ett företag där staten i så hög grad är inblandad som ägare och bidragsgivare. Men detta ansvar skall inte tas på det sättet att man konservativt förhindrar nödvändig effektivisering. Samhället har självfallet också ett socialt ansvar. Detta förhållande låg också bakom tillsättandet av olika grupper i de berörda regionerna och det låg bakom tillsättandet av utredningsmannen Bertil Rehnberg.

Herr talman! Om industriministerns svar var bristfälligt, så var hans replik ännu mer bristfällig för arbetarna inom SSAB. SSAB har fått 3,1 miljarder för att strukturrationalisera. För vad? För att minska antalet jobb? Det var inte det som var avsikten, inte heller att anslå dessa 3,1 miljarder framför allt för att rädda två privatägda stålbolag som helt hade förlorat marken under fötterna. Det avtal som träffats och de pengar som nu finns inom SSAB säkrar berörda aktieägares framtid — det har skattebetalarna varit med om att betala. Detta kan icke vara till gagn för de människor som lever i det här området och som nu mister sin utkomst eller för de bygder som försvinner. Industriministern tar upp frågan om effektivitet. Effektivitet är med industriministerns sätt att se detsamma som storskalighet. Ett sådant synsätt innebär att koncentrationsprocessen får leva vidare. Det är illa att vi nu fått en industriminister som ser näringspolitiken på det sättet, och det vore oerhört intressant att få en bekräftelse på om vi skall driva denna koncentrationsprocess och storskalighet vidare, något som kan få enorma följder för det svenska näringslivet. Jag tror att en rationell framtida stålindustri framför allt måste bygga på integrerade verk med utgångspunkt i kvaliteten — det måste vara huvudutgångspunkten. Den strukturplan som föreligger inriktar sig inte på detta. Men industriministern ställer sig helt bakom SSAB-ledningens strukturplan som förutsätter att effektivitet är storskalighet. Jag tror att man med en sådan uppfattning med tiden kommer att få många experter emot sig. Även inom den sektor som omfattas av arbetsgivarorganisationerna kommer man att inse att en bättre framtid för svensk stålindustri inte går att uppnå med denna storskalighet. På det här området görs få tekniska framsteg, och forskningsinsatserna är av väldigt liten omfattning — som Bertil Måbrink anförde i en tidigare debatt är de jämfört med vad som gäller för andra industrigrenar mycket små i förhållande till den färdiga produktionen — men de visar ändå att framgångslinjerna här är att arbeta med integrerade verk och att införa andra produktionsmetoder. Att såsom sker t.ex. i Bergslagen bortse från den kunskap som finns på en hel del områden, det innebär egentligen ett förräderi mot denna kunskap. Om jag följer industriministerns ordning när det gäller att framföra argumenten kommer jag sedan in på vad han säger om vårt välstånd som skäl till att vi måste ha storskalighet och den typen av effektivitet. Det måste vara mycket illa ställt med detta välstånd, om det för att bygga upp välståndet för några, som skall finnas kvar inom stålindustrin, krävs att t.ex. i Bergslagsområdet 9 000 människor skall bli utan jobb. Det är alltså vad välståndet kräver. Det är väl ändå en konservativ politik. När jag kämpar för att bevara jobben på de orter där man har traditionerna på området blir jag beskylld för att vara konservativ. Nej, den konservativa ståndpunkten är väl egentligen att hävda kapitalets intressen och vilja ställa jobbarna utan arbete. | Jag har ställt några principfrågor som det vore intressant att få svar på men som industriministern vägrar att gå in på. Såvitt jag förstår menar han att hela det samhällsekonomiska resonemanget skall stanna utanför företagen. Men skulle det inte vara rationellt att föra in samhällsekonomin i företaget? Effektivitet i detta sammanhang anses vara att förbättra SSAB:s konkurrensförmåga genom att få ned tonkostnaderna någon krona på världsmarknaden. Men detta kostar kanske en miljard för den s.k. samhällsekonomin och för skattebetalarna. Är detta i egentlig mening samhällsekonomiskt? Det är ju samhällsslöseri att bete sig på detta sätt. Beträffande gruvorna får jag i stort sett inget svar alls. Den stora principfråga som SSAB tar upp i detta sammanhang är: Skall vi lägga ned gruvor innan de är uttömda? Skall vi låta den malmkropp som jag har hänvisat till vara orörd, trots att de investeringar som behövs för att utvinna malmen är gjorda, eller skall samhället satsa de medel som är nödvändiga för att ta vara på denna naturrikedom på ett riktigt sätt? Jag vill också peka på ytterligare en fråga, nämligen de felaktigheter som förekommer i strukturutredningen. Hur kan industriministern på den korta tid han haft till förfogande så tvärsäkert säga att han litar på företagsledningen? Jag ser i industriministerns lämnade svar inga bekymmer beträffande personalberäkningarna, beträffande kvalitetsaspekten eller beträffande strukturutredningens antaganden om malmtillgången. Finns det ingen tvekan hos industriministern i dessa hänseenden, som kan leda till en omvärdering och översyn av strukturplanen i dess helhet i stället för att som industriministern av formella skäl säger, lyssna på vad den referensgrupp som Bengt Olsson i Dalarna leder har att komma med?
Herr talman! Låt mig bara mycket kortfattat säga att det var en ganska grotesk slutsats som interpellanten drog när han ur mitt inlägg utläste ett allmänt förord för storskalighet över hela linjen. Jag har till att börja med inte talat om någon annan näring än handelsstålverken. Då jag talade om bl.a. SSAB:s struktur och dess strävanden efter effektivisering handlade det vidare icke om hela handelsstålsindustrin utan om de tre stora verk som ingår i SSAB. Det var i utgångsskedet fråga om tre stora verk och när strukturplanen genomförts gäller den fortfarande tre stora verk — låt vara med specialisering och dessutom en delvis utbyggd manufakturering. Någon radikal förändring av den näringspolitiska filosofin ligger icke bakom detta, bara en praktisk effektivisering. Det är riktigt, som Lars-Ove Hagberg antydde — och jag är tacksam för att han påpekade det — att jag under den korta tid jag suttit på min post knappast blivit expert på detta område. Detta förhållande begränsar också naturligtvis mina möjligheter att här göra några säkra uttalanden. Men så mycket är jag redan på det klara med som att handelsstålsindustrin mår gott av att drivas i olika former. Somliga produkter tillverkas bäst i de stora verken. Men det finns också utrymme och nischer för medelstora och mindre verk. De hanteras inte av SSAB. De faller inom en annan grupp. Som jag nämnt studerar vi nu de förslag för en del av dessa, nämligen de medelstora, som är framlagda av Arne Geijer. Men det finns, som sagt, utrymme för små, medelstora och större industrier. Det uttalandet får Lars-Ove Hagberg gärna också betrakta som mera allmänt syftande på svenskt näringsliv.

Herr talman! Jag tycker inte alls att det är groteskt att påstå att det är effektiviteten och storskaligheten som industriministern har ställt sig bakom i vad det gäller SSAB. Det finns ingenting som talar för att denna storskalighet i längden är det effektiva och det samhällsekonomiskt mest riktiga. Tvärtom, vill jag säga. Även om man säger att den här principen gäller för de tre stora handelsstålverken, medan de mindre har ett annat slags filosofi, finns det ingen större skillnad. Om jag har läst Arne Geijers utredning rätt, ligger samma betraktelsemönster bakom detta. Storskaligheten gäller inte bara storleken i antal ton utan gäller också per produkt. Och det är där den stora faran ligger i SSAB —- standardprodukter på ett ställe i stor skala. Oavsett om det är en liten produkt eller inte på marknaden, skall den vara en standardprodukt och den skall man satsa på. Det är SSAB:s filosofi bakom strukturutredningen, och det är det allvarliga. Det är den filosofin som kommer att utgöra ett hinder för utvecklingen i framtiden. Industriministern är naturligtvis inte någon expert i dessa frågor, men jag blir ändå litet besviken när några principer kommer på tal. Gruvindustrin intrigerade om storskaligheten, handelspolitiken och samhällsekonomin. På ingen av de här avgörande punkterna, som egentligen till viss del har med stålindustrin att göra men med allmänna principer som utgångspunkt, ger industriministern SSAB-arbetarna något hopp. Det är ju det som är det allvarliga. Samhällsekonomin skall vara Bertil Rehnbergs fält, där han skall tidigarelägga eller förhindra nedläggningar. Det är samhällsekonomi. Handelspolitiken skall bedrivas som tidigare. Det är storskalighet. Gruvorna skall läggas ned. De här principerna vill industriministern inte ge SSAB arbetarna hopp för. Det är ändå i botten som de här frågorna gäller här. Jag skulle vilja ge industriministern rådet att inte lyssna till SSAB-ledningen och inte följa dess strukturplan. Lyssna till den fackkunskap som finns ute i de fackliga organisationerna, lyssna på den kunskap som i den här debatten kommer fram från just dem som står i produktionen, som har alternativ. I det läget behöver gruvorna inte läggas ned, då behöver inte metallurgin i Domnarvet läggas ned. Då beöver inte heller folkpartiets slogan i nästa val i t.ex. Bergslagen vara att i folkpartiets Sverige får ståloch gruvarbetarna gå arbetslösa.
Herr talman! Jag skall lyssna åt olika håll, både på dem som Lars-Ove Hagberg vill att jag skall lyssna till och på SSAB. Vad jag däremot inte kan lova Lars-Ove Hagberg och inte heller har möjlighet till är det som han egentligen vill, nämligen att över hela linjen underkänna de beslut som under bred anslutning fattades i riksdaggn i våras.
Herr talman! Politiken har sina konsekvenser, och den politiska riktning 13 november 1978 Som inte lyssnar på opinioner också ta sitt ansvar. När nu industriministern säger att han skall lyssna på SSA B-ledningen och andra vill jag påpeka att man i den hittills förda politiken uteslutande har lyssnat till de experter som finns i SSAB-ledningen och som huvudsakligen kommer ur de led — stora Kopparberg och Gränges — som tidigare drev stålrörelsen i botten.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att garantera nuvarande omfattning av verksamheten vid Berol Kemis Örnsköldsviksanläggning. Rolf Sellgren har frågat mig om jag delar uppfattningen att syftet med uppförandet av oxo-anläggningen hos Berol Kemi i Stenungsund för Domsjöfabrikens del skall vara att förstärka den samlade verksamheten. Jag besvarar interpellationen och de båda frågorna i ett sammanhang. Riksdagen beslöt i våras att staten skulle medverka i finansieringen av det s.k. oxo-projektet. För detta ändamål anvisades 300 milj.kr. som ett kapitaltillskott till Statsföretag för att genomföra investeringen i Berol Kemis oxo-anläggning i Stenungsund. Investeringen motiveras främst av industripolitiska och sysselsättningspolitiska skäl. Den medför förbättrad försörjning med petrokemiska råvaror för Sverige eftersom butyraldehyden, som skall tillverkas i oxo-anläggningen, f.n. importeras. Investeringen ger vidare en säkrare sysselsättning på lång sikt i Stenungsund. Man får dessutom ett värdefullt tillskott till sysselsättningen under byggnadstiden. Berol Kemi har under de senaste åren uppvisat stora förluster, och planeringen hos företaget koncentreras nu på åtgärder för att minska förlusterna. De planer som företaget har för den framtida utvecklingen innebär att verksamheten i högre grad måste inriktas mot produkter med bättre konkurrenskraft och lönsamhet. Som en följd av denna inriktning genomförs inom företaget en rad strukturförändrande åtgärder. Däri ingår också Berol Kemis framtida aktiviteter i Domsjö. Enligt vad jag har erfarit kommer även i fortsättningen en viss del av butyraldehyden att transporteras till Berol Kemis fabrik i Domsjö som därmed får en mer långsiktigt säkerställd råvarubas för tillverkning av oxoprodukter. I Domsjö arrenderar Berol Kemi anläggningar och utrustning av MoDo. Personalen, f. n. ca 200 personer, är formellt anställd hos MoDo. När Statsföretag träffade arrendeavtalet med MoDo år 1973 förutsatte man att verksamheten i Domsjö skulle drivas under en tioårsperiod fram till år 1982. Den kemiska produktionen i Domsjö skulle avvecklas efter år 1982. Berol Kemi och MoDo håller f. n. på att förhandla fram ett nytt avtal som skulle innebära att verksamheten i Domsjö kommer att fortsätta. I propositionen om oxo-projektet förutsattes nämligen att vidareförädling kommer att ske i Domsjö. Enligt Berol Kemis bedömning kommer man att fortsätta att tillverka vissa produkter i Domsjö medan en del av tillverkningen kommer att flyttas till Stenungsund. Omstruktureringen kommer förmodligen att innebära en viss minskning av sysselsättningen i Domsjö. Jag vill understryka att några beslut om dessa åtgärder ännu inte är fattade och att förhandlingarna mellan Berol Kemi och MoDo fortfarande pågår. Avgörande för den fortsatta utvecklingen i Domsjö är naturligtvis att en överenskommelse med MoDo kan träffas på acceptabla villkor. Det är alltså f. n. inte möjligt att ange om den nuvarande sysselsättningen i Domsjö kommer att kunna upprätthållas.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Innan jag går närmare in på svarets innehåll kan jag inte underlåta att göra några reflexioner av sysselsättningspolitisk natur. Industrisysselsättning och arbetsmarknad hänger ju ihop. Västernorrland har länge varit hårt drabbat av strukturförändringar i näringslivet. Det är länge sedan vårt län nåddes av några dyningar från högkonjunkturen. Lågkonjunkturens svallvågor har däremot alltid nått OSS. Det är nog överflödigt att undervisa industriminister Huss om det här. Han har ju i ett tidigare skede varit verksam i vårt län och känner länets problem hyggligt väl. Men några ord ytterligare: det finns en allmänt spridd missuppfattning, att sysselsättningsproblemen i Västernorrland är koncenterarade till Ådalen. Faktum är att arbetslösheten i Örnsköldsvik i dag ligger över länsgenomsnittet. Faktum är också att Örnsköldsvik under en tioårsperiod har förlorat över 2 000 arbetstillfällen. De har visserligen delvis blivit ersatta av andra, men bilden är alldeles tydlig: Örnsköldsvik som kommun har fått genomlida en omstrukturering som relativt sett varit vida större än de omskrivna varvsproblemen i Göteborg. Då är det begripligt att man i kommunen kräver att staten direkt eller indirekt stöttar de hotade jobben också i Örnsköldsvik. Nu står vi i det läget att ytterligare en arbetsplats hotar att försvinna helt eller delvis. Och hotet gäller inte bara de 200 anställda vid statsägda Berol Kemi. Det gäller mer än så. Inom kommunen finns också ett plåtemballageföretag som har Berol Kemi i Örnsköldsvik som sin närmaste kund och som där får avsättning för 20 26 av företagets produktion av helfat. Faller Berol Kemi bort faller också ett 15-tal anställda vid plåtemballagefabriken bort, och vi vet ju vad det innebär om det blir bortfall just av de marginella jobben för ett företag: det kan vara helt avgörande för om plåtemballagefabriken kan fortsätta efter en sådan smäll. Industriministern ger inte mycket på hand i sitt svar. Han nämner de stora förluster som Berol Kemi dras med i sin helhet. Men nu är det ju så att Berol Kemis Domsjöfabrik inte alls går lika dåligt som huvudföretaget. Vi vet att i Domsjö går industritensiderna och cellulosaderivaten bra, och de spritbaserade produkterna går hyggligt. Det är de s.k. oxo-produkterna, som sysselsätter hälften av styrkan i Domsjö, som går dåligt. Men riksdagsbeslutet i våras, där statsföretag fick 300 milj.kr. i kapitaltillskott, förutsatte att investeringar skulle ske i Stenungsund, som i sin tur skulle trygga råvaruförsörjningen för oxo-produkter vid Domsjöfabriken och därmed förbättra lönsamheten. Det finns alltså flera vad jag vill kalla goda bitar i Domsjöfabriken. Och då måste vi ju reda ut en sak: Det kan väl inte vara möjligt att Berol Kemi med eller utan industriministerns goda minne tänker flytta den lönsamma delen av produktionen från Domsjö till Stenungsund? Det vore horribelt. Vad sedan gäller oxo-projektet förutsätter väl riksdagsbeslutet att tillverkningen fortsätter vid anläggningarna i Domsjö. Eller gör det inte det? Jag skall inte här och nu pressa industriministern på tolkningen av riksdagsbeslutet, som fattades så sent som i maj, men så mycket törs jag säga att ledamöterna på Norrlandsbänkarna var alldeles övertygade om att med det beslutet tryggades framtiden för Domsjöfabriken. Utifrån den tolkningen har jag svårt att förstå att sysselsättningen vid Domsjöfabriken kommer att minska, som industriministern förmodar i sitt svar. Men det finns komplikationer. Jag håller med industriministern om att Berol Kemis verksamhet i Örnsköldsvik kompliceras av det förhållandet att fabriksanläggningarna inte ägs av Berol Kemi utan arrenderas av Mo och Domsjö AB. De förhandlingar som nu pågår mellan de två bolagen omfattar emellertid även en försäljning av fabriksanläggningarna till Berol Kemi. Om dessa förhandlingar går i lås — och det finns anledning tro att de skall göra det — aktualiseras frågan om att bygga om och nyinvestera i Domsjö. Låt mig då få ställa en följdfråga: Är regeringen beredd att i detta nya läge positivt pröva frågan om lokaliseringslån och bidrag till Berol Kemis fabrik i Domsjö? Jag vet att länsstyrelsen i Västernorrlands län, i varje fall landshövdingen, är positivt inställd. Är man lika positiv på regeringsnivå?

Herr talman! Det är av stor vikt att de anställda vid Berol Kemi i Örnsköldsvik liksom befolkningen i övrigt i detta område får klart besked om Berol Kemis framtid i Örnsköldsvik. Det svar som har avlämnats här i dag ger inget sådant besked. Oron för den framtida sysselsättningen är påtaglig och har varit det länge. Det hjälper inte att endast med ord som mera verkar vara undanflykter söka dämpa denna oro. Jag framför ett pliktskyldigt tack för svaret på min fråga, som jag dock anser inte har blivit till fullo besvarad. Min fråga gällde vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att trygga sysselsättningen vid Berol Kemi i Örnsköldsvik. På den frågan ger industriministern inget som helst svar. Det nu avlämnade svaret är lika luddigt som det svar som den senast avlöste industriministern avgav på den fråga jag ställde i april i år om Berol Kemi i Örnsköldsvik. Men det kanske inte är att förvåna sig över, då det i Sverige numera är så att ministrarna kommer och går men departementspersonalen stannar kvar. Förutvarande industriministern gav svaret att det då, alltså i maj månad, inte var möjligt att avkräva Berol Kemi några besked angående den långsiktiga inriktningen, att företagsledningen måste få rimlig arbetsro och att det då inte förelåg planer på att lägga ned Berol Kemi i Örnsköldsvik. Svaret avsåg möjligen att lägga sordin på den omfattande oro som var förhärskande bland de anställda. Det hänvisades också till att en sammanhållen plan skulle vara klar i slutet av året. Vi är inne i november nu. Styrelsen för Berol Kemi gavs arbetsro. För någon tid sedan kom den alarmerande uppgiften att det enligt beslut av styrelsen för Berol Kemi blir kraftiga nedskärningar av arbetsstyrkan i Örnsköldsvik. Det talades om att av de 220 anställda endast 20 kommer att bli kvar. Dessa alarmerande uppgifter har gjort att vi i dag är tre riksdagsledamöter som ställt frågor om den framtida sysselsättningen vid detta företag i Örnsköldsvik. I maj månad var jag ensam. I industriminister Huss svar är undertonen mörk då det gäller Örnsköldsvik. Industriministern söker i någon mån förbättra intrycket av meddelandet om nedskärningarna i Örnsköldsvik, men tvingas ändå hänvisa till Berol Kemis bedömningar att en del av tillverkningen kommer att flyttas därifrån och att detta förmodligen kommer att innebära viss minskning av sysselsättningen i Örnsköldsvik. Dessa mjuka formuleringar döljer dock inte den kalla verkligheten. Efter detta svar av industriministern har de anställda i Örnsköldsvik, och även vi som ställt frågor i ärendet, inget annat att hålla oss till än tidigare meddelanden från styrelsen för Berol Kemi. Frågan är då om denna styrelse skall få bestämma över hundratals anställdas väl och ve. Det måste väl ändå vara regeringen som i sista hand har ansvaret — det gäller ju ett statsägt företag. Därför upprepar jag frågan, som jag enligt min mening inte har fått svar på: Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att trygga sysselsättningen vid Berol Kemi i Örnsköldsvik? Det skulle i detta sammanhang ha varit lockande att gå in på en detaljgranskning av industriministerns svar, men enligt min mening tjänar detta ingenting till. Det väsentligaste i sammanhanget är hur framtiden kommer att gestalta sig för de anställda vid Berol Kemi i Örnsköldsvik. Det är ju detta frågan gäller. Skall det här området och därmed Norrland avfolkas ytterligare till förmån för områden söderut? Vi har i Norrland haft nog av denna snedvridna regionalpolitik. En nedläggning av Berol Kemi i Örnköldsvik kan komma att få följdverkningar. Jag avser härmed AB Hannells Industrier. Berol Kemi är en god kund hos denna industri. Det har redan förutskickats att om det kommer att hända något väsentligt vid Berol Kemi i Örnsköldsvik kommer möjligen produktion vid Hannells Industrier att förflyttas till Falkenberg. Ytterligare anställda och personer i Örnsköldsvik kommer att göras arbetslösa, och ytterligare en produktionsgren kommer att överföras från Ångermanland och Norrland söderut. Denna kedjereaktion har vi känt till tidigare, men vi vill gärna ha ett stopp på den. Den av den tidigare industriministern aviserade långsiktiga planeringen av verksamheten vid Berol Kemi behandlades av företagets styrelse i mitten av september. Vid en presskonferens i anslutning till detta styrelsemöte förklarade företagets verkställande direktör vad planen innebar. Tidningarna redogjorde för vad som meddelades vid denna presskonferens. Planen innebar att antalet sysselsatta vid Berol Kemi i Örnsköldsvik skulle minska från nuvarande 220 personer till 80, ja, möjligen ända ner till 20 personer. Det är därför litet underligt att industriministern i dag, den 13 november, inte kan lämna några konkreta uppgifter i den fråga det här gäller. Det är ju två månader sedan Ralph Edebo, verkställande direktör för Berol Kemi, vid en presskonferens kunde lämna de alarmerande uppgifter som jag här har refererat till. Statsföretag bör ta sitt ansvar. Berol Kemi sorterar under Statsföretag. Sist och slutligen är det regeringen som är och förblir den ansvarige. Och jag upprepar återigen frågan: Vilka åtgärder tänker regeringen vidtaga för att trygga sysselsättningen vid Berol Kemi i Örnsköldsvik?

Herr talman! I det svar som industriministern nu lämnat till oss tre frågeställare om verksamheten vid Berol Kemis anläggningar i Örnsköldsvik finns tyvärr ingenting som kan tydas som svar på min mycket entydiga fråga om industriministern delar uppfattningen att vidareförädlingen av oxoprodukter i Örnsköldsvik är avsedd att stärka den samlade verksamheten där. I samband med den omstrukturering inom företaget som f. n. pågår har vissa uttalanden från företagsledningens sida skapat stark oro kring Domsjöanläggningens framtid. Nu har man emellertid försäkrat att några beslut om omflyttningar eller driftnedläggningar utöver en viss mindre del inte fattats. För varje tillverkningsdel i Domsjöanläggningen kommer att göras affärsmässiga lönsamhetsbedömningar. Därvid kommer samhällsintressena i möjligaste mån att beaktas, säger man från företagets sida. Att nu skapa något slags ödesstämning kring vad som kan komma att hända är därför något förhastat, även om oron finns i botten. Däremot är det angeläget att grundläggande fakta för bedömningen Nr 31 klarläggs. Dit hör bl.a. tolkningen av riksdagens beslut om statens Måndagen den medverkan i finansieringen av det s.k. oxo-projektet i Stenungsund. Där 13 november 1978 kommer i hög grad samhällsintressena in i bilden.

Minsta eftertanke säger att en så snäv tolkning inte kan vara möjlig. Förädlingen av butyraldehyd i Domsjö är bara en del av den totala produktionen. Dessutom kan förädlingen omfatta flera eller färre slutprodukter enbart ur butyraldehyd eller i kemisk förening med andra halvfabrikat. Vill det sig illa kan en förädling av butyraldehyd i Domsjö skäras ned, så att den klaras av 20-talet anställda eller kanske t.o.m. färre. Och det kan inte göra vare sig de anställda eller samhället däruppe särskilt tillfreds, när i dag över 200 anställda sysselsätts i dessa fabriker. Tolkningen av propositionens anda och mening är därför från samhällssynpunkt mycket betydelsefull. Även de fackliga organisationerna fäster stor vikt vid att ingen oklarhet råder på denna punkt. Jag gjorde en personlig uppvaktning hos förre industriministern den 30 augusti i år. Han bar ju det närmaste ansvaret för propositionen. Han förklarade då utan att tveka att regeringen hade sysselsättningen som helhet i Domsjö i tankarna när man valde denna formulering. Vad vore för övrigt naturligare? Om staten genom sina insatser stöder en produktgren i ett företag ökas förutsättningarna för övriga verksamhetsgrenar. Faller dessa bort raseras också basen för den del av produktionen som staten gett sitt stöd. Dessa båda faktorer är alltså avhängiga av varandra. Jag måste därför på nytt ställa frågan till statsrådet: Delar industriministern uppfattningen att syftet med uppförandet av oxo-anläggningen hos Berol Kemi i Stenungsund för Domsjöfabrikens del skall vara att förstärka den samlade verksamheten? Det behöver inte framhållas att det är mycket angeläget att den nuvarande industriministerns svar inte avviker från hans företrädares. Så några kommentarer i övrigt till det svar jag har fått. Statsrådet betonar i sitt svar att avtalet mellan MoDo och Statsföretag var ett avvecklingsavtal. Det är i och för sig riktigt. Men man får inte lägga alltför stor vikt vid vad två avtalsslutande parter vid en given tidpunkt är överens om. Många vindar har blåst sedan 1973, då avtalet slöts. Man kan säga att svensk kemisk industri av den här typen har sin vagga i Domsjö. Förutom kloralkalifabriken och spritfabriken, som tillkom på 1930 talet, så byggdes den första pilotanläggningen för den egentliga kemiska industrin år 1940. Jag var själv en av de fyra först anställda vid den försöksanläggningen, och jag har fortfarande anknytning till företaget. Basråvaran var sulfitsprit. Denna verksamhet fick stor betydelse under 1940 talets avspärrningsår, och den kemiska forskning som växte upp kring 135 industrierna har på flera områden haft banbrytande betydelse. Den kemiska industrin är också ett viktigt led i ansträngningarna att öka differentieringen i den annars ensidiga begränsningen till skogsindustrin i många delar av Norrland. Genom den kemiska industrins lokalisering till Örnsköldsviksområdet har en rad andra företag vuxit upp. Föregående talare har berört den saken, men endast nämnt att där finns en fattillverkare. Denna fattillverkare är f. ö. Skandinaviens nu största och har fabriker och huvudkontor i Örnsköldsvik, och man har på senare tid även uppfört fabriker på annat håll. Industrin har tillkommit som en följd av behovet av emballage vid ortens kemiska industri, dvs. den nu aktuella Domsjöanläggningen. Jag var själv med om att ge företaget dess första order. Det är inte bara den här emballage-industrin som är en följd av den kemiska industrins framväxt. Det gäller i kanske än högre grad den mekaniska industrin som specialiserat sig på syrafast apparatur och annan utrustning för kemisk industri som nu går till skilda branscher både inom och utom vårt land. När vi på allt sätt söker skapa intresse för etablering av annan verksamhet till Norrland för att åstadkomma sysselsättning och därmed även öka differentieringen inom den industriella sektorn, så är det en paradox av högsta dignitet att från Norrland flytta verksamhet som har sitt ursprung där.

Herr talman! Låt mig kort beröra de inlägg vi nu lyssnat till. Jag börjar med att knyta an till vad Rolf Sellgren anfört. Jag instämmer helt i hans uttalande att det inte finns anledning att diskutera detta i någon ödesstämning. Jag instämmer vidare i hans uttalande — jag hade annars själv gjort samma konstaterande — att det här veterligen inte finns några beslut fattade i Berol Kemis styrelse som skulle innebära den drastiska minskning av sysselsättningen som det talats om. Mig veterligen har det över huvud taget inte fattats något beslut som påverkar de sysselsättningsproblem som vi nu skall besluta om. Vi måste vara på det klara med att utgångsläget för Berol Kemi är att företaget enligt offentligt redovisade handlingar för icke så länge sedan befann sig i en sådan finansiell situation att man skulle ha varit likvidationsskyldig om man inte hade fått ett koncernbidrag från sin ägare, Statsföretag. Det är klart att denna situation föranlett olika överväganden av den nya företagsledningen för Berol Kemi. Jag har vid samtal nyligen med företagsledningen fått en viss inblick när det gäller dessa överväganden. Beslut är inte fattat, och jag räknar med förnyade kontakter med företagsledningen framöver. Vad som nu gör situationen oviss och som delvis är en förklaring till det som Sven-Erik Nordin, Gustav Lorentzon m.fl. sade är att jag i mitt svar inte kunnat ge mycket på hand.

Det vore att försvåra situationen för Berol Kemi AB och att i onödan ge förhandlingsfördelar på hand för motparten, om jag i den rådande situationen gjorde mera bestämda uttalanden. Den måste få värka ut innan vi kan diskutera vidare. Så till vida råkar frågorna komma vid en något olycklig tidpunkt. Men jag försäkrar att jag är medveten om situationen i Örnsköldsviksområdet, inte så mycket på grundval av de tidigare erfarenheter som herr Nordin syftade på, eftersom läget på den tiden var mycket gott i Örnsköldsviksområdet. Det har försämrats, och jag är medveten om det ansvar som staten har som ägare av Statsföretag och Berol Kemi. Framöver kommer detta att ta sig uttryck, men jag är av skäl som jag nämnt icke beredd att för dagen göra några bestämda uttalanden.